Fru talman! Jag har under många år studerat utvecklingen i Latinamerika och på Kuba. Jag har skrivit en del böcker om detta, och för den som tvekar om vad jag tycker eller vilken analys jag gör kan jag hänvisa till dem. I en bok skriver jag ett helt kapitel om just Kuba. Av det framgår tydligt att jag anser att det har skett en omfattande förändring på Kuba sedan revolutionen segrade och störtade diktaturen Batista. Den revolutionära legitimitet som Castro och hans vänner fick kom av att man störtade diktaturen och införde en lång rad sociala reformer. Men denna revolutionära legitimitet måste ju, precis som i Nicaragua när sandinisterna tog makten, för att bli bärkraftig övergå i en valurnornas legitimitet. Det är det enda sättet att testa att man har folkets fortsatta stöd. Därför är naturligtvis fria val ytterst det test som regeringen i Havanna måste genomgå. Det finns däremot många sätt att beskriva verkligheten, varför det är som det är och varför det på Kuba inte blev som på Haiti eller i Chile. Man måste nog se till Kubas speciella läge och det förhållandet att inte mindre än åtta amerikanska presidenter har bedrivit ekonomisk krigföring mot Kuba och sett Kuba som en politisk huvudfiende. I USA, som ju har en stor del av nyckeln till utvecklingen på Kuba, är Kubas situation en inrikespolitisk fråga. I dag är naturligtvis Kuba en enpartidiktatur med omfattande övergrepp mot mänskliga rättigheter, bl.a. dokumenterat av FN:s speciella rapportör. Det finns politiska fångar. Många har lämnat sitt land i desperation. Vi har i Sverige över 1 000 asylsökande från Kuba. I USA bor det nästan två miljoner som har kommit därifrån. De har naturligtvis kommit av olika skäl - politiska skäl, ekonomiska skäl, eller skall vi säga allmänmänskliga skäl: unga människor som inte finner att samhället kan erbjuda en framtid med hopp om att kunna förverkliga sig själv. Flyktingpolitiken är ju egentligen inte mitt bord, men jag har ändå velat uttrycka vår principiella inställning. Den är glasklar, och jag låter den stå som den är från mitt svar. Jag vill bara göra ett tillägg, fru talman: Jag är medveten om att det är oerhört svårt för svenska myndigheter att bedöma flyktingar från ett land långt borta från fall till fall. Det må gälla Kuba, Kurdistan eller vad man vill. Man måste därför vara oerhört noggrann och öppen för alla typer av information. Det vet jag att Invandrarverket och Utlänningsnämnden är, liksom även Leif Blomberg och hans statssekreterare Lena Häll Eriksson. Det var därför jag i förrförra veckan arrangerade ett möte där en företrädare för Human Rights Cuba, baserat i Miami, fick komma och träffa Lena Häll Eriksson för att tala om de gråzonsfall mellan politik och ekonomi som kan föreligga för en asylsökande och komma med ytterligare information. Jag tror att det var ett värdefullt möte. Jag hade för övrigt också ett möte med riksorganisationen för de asylsökande kubanerna här i Sverige. De kom till mig tillsammans med Eloy Gutierrez Menoyo, som har suttit över 20 år i fängelse och kanske är den mest kände av de kubanska dissidenterna. Till de kubaner som hör detta vill jag gärna säga att jag är glad över att de på detta möte bad om ursäkt för de angrepp de utsatt regeringen och mig för när det gällde vårt sätt att hantera de här frågorna. De inser att vi spelar efter internationella spelregler och att vi inte har något annat val. Jag vill med detta för min del lämna avvisningsfrågorna och flyktingpolitiken, som ju inte är mitt bord, och återgå till de mera konkreta politiska frågor jag har fått här. Jag har naturligtvis många kubanska vänner och många vänner i USA som sysslar med Kuba. Jag har vänner i Havanna, i Miami, i Washington, i Latinamerika och på många andra håll. Många av dem är också f.d. politiska fångar. Jag räknar Eloy Gutierrez Menoyo, vilken som sagt har suttit 20 år i fängelse, som min vän. Han var med från början och ledde den andra fronten mot Batista. Den första leddes av Fidel Castro, den andra av Eloy Gutierrez Menoyo. Han fick 20 år i fängelse efter att sedan ha vänt sig mot Castro och startat Alphagruppen, som var en högerextremistisk grupp som med våld försökte störta regimen. Icke desto mindre har han nu ändrat politik, är för en dialog och har besökt Fidel Castro två tre gånger. Jag räknar också Elizardo Sanchez, den ledande dissidenten på Kuba, som min vän. Jag har gått mycket efter dessa vänners råd och synpunkter när det gäller dialogen. Jag vet inte om jag har mer tid, men en sak till vill jag säga: Det är de kubanska dissidenternas och demokraternas uppfattning som i mycket måste vara avgörande för vad vi gör i omvärlden, och jag skulle kunna citera mycket av vad de säger om detta. Vi har sammantaget, både för Sveriges och för Europeiska unionens del samt inom betydande krafter i USA inklusive den amerikanska administrationen, kommit till den uppfattningen att för att få en förändring i demokratisk riktning, både inom ekonomi och politik, måste man ha en dialog med mycket klara och tydliga mål. Det är det vi håller på med. Vi vill inte bara stå på barrikaderna och fördöma - vi vill ha en förändring.

Fru talman! Jag är glad över tillfället att kunna fortsätta den här diskussionen litet. När det gäller att ha en dialog har Pierre Schori i sitt svar varit inne på att EU nu vill öppna en dialog och att man från ledartrojkan för ett par veckor sedan har varit på Kuba och inlett den här dialogen. Men jag tycker att det är en sak som inte kommer fram i svaret. Det är att man från EU:s sida ställer upp mycket klara krav på förändringar för att den här dialogen skall kunna få en meningsfull fortsättning. Det är egentligen samma krav som dissidenter och människorättsorganisationer har. Det är krav på att konstitutionen skall ändras. Det är krav på att samvetsfångarna skall släppas loss, så att vi kan få en politisk vår på Kuba. Det är krav på att 18 artiklar skall ändras i lagen. Vi har inte berört detta här, men jag har gjort det i en motion som jag väckt. Många delar av strafflagen är otydliga och drabbar människor som inte har gjort något kriminellt. Det är just därför det är så svårt för politiska fångar. Det tror jag att vi kan vara överens om. Det handlar om den farlighet som man talar om, och som kan tolkas hur som helst, och flera andra uttryck som man använder. Där vill man alltså se förändringar i 18 av artiklarna. Det jag menar och även vill fråga Pierre Schori om är: Avser vi att ställa några krav eller att säga att det finns några villkor för ett samarbete i form av bistånd, handelsförbindelser eller vad det kan vara? Jag håller med Karl-Göran Biörsmark om att Fidel Castro är ett så stort problem att man måste ifrågasätta om det kan bli några förändringar under hans tid. Jag vill än en gång påpeka att man inte kan tala om att det är en lång rad av amerikanska presidenter som har åstadkommit problemen på Kuba, även om jag förstår att de har bidragit till ekonomiska svårigheter. Det får faktiskt Fidel Castro och hans vidriga regim ta på sig ansvaret för. När det gäller de asylsökande som är här vill jag fråga om det finns någon rapport som talar om att det inte är någon fara för de människor som återvänder till Kuba. Då menar jag inte bara de som kommer från Sverige, utan också sådana som på annat sätt har återvänt. Min information säger att en del av dessa människor också blir fängslade och har anledning att frukta.
Fru talman! Beträffande den första delen av statsrådets svar, som jag kallade huvudfåra a, nämligen när det gäller att beskriva situationen, är vi tydligen överens. Statsrådet ställde sig bakom beskrivningen antingen den kommer från Amnesty, mänskliga rättighetsobservatörer eller vad det kan vara. Den delen kan vi lämna, tycker jag, och koncentrera oss på vad vi skall göra i den här situationen. Det är det som är intressantast. Jag ställde några frågor på det temat. Den första var: Går det att få en förändring över huvud taget så länge Castro finns kvar? Vi får inte undvika den frågan. Jag uppfattar det i alla fall så, att det är Fidel Castro med sitt diktatoriska styre som hindrar en utveckling. Det gäller då att på något sätt komma åt den nyckel som öppnar möjligheten. Jag vill alltså veta: Tror statsrådet att det över huvud taget är möjligt att ha en fruktbar dialog med Fidel Castro? Jag har förstått att statsrådet själv har möjlighet att tala med honom. Den andra frågan, som jag heller inte fick svar på, men som kanske är viktig ändå, var: Skulle det gå att i dagens läge, med hjälp av enskilda organisationer och med de pengar som nu står till förfogande genom det öppna biståndet t.ex. ordna ett demokratiseminarium eller ett seminarium om mänskliga rättigheter? Det kunde vara någon sorts work shop som vi har på så många andra ställen ute i världen i dag, i länder som är på väg ifrån ett diktatoriskt styre in i en demokratisk process, och där vi på olika sätt med enskilda organisationer och med parlamentariker finns med i en mycket fruktbar och givande process. Skulle det gå att hitta de kanalerna är jag också beredd att fullt ut stödja statsrådet i de här ambitionerna. Jag är övertygad om att statsrådet har en god vilja, att det är den som styr statsrådet att försöka ändra på tillståndet i Kuba för Kubas folk. Men då måste man så att säga vara konkret och säga: Vad kan vi göra med de här pengarna? Sedan har jag en liten fundering över svaret. På s. 2 längst ned säger statsrådet: "Därför har också EU, som är den största givaren av humanitärt bistånd till Cuba, tagit initiativ till en politisk och ekonomisk dialog med Havanna. Denna dialog föregicks av mina egna diskussioner i somras i Havanna." Betyder det att det var statsrådet som satte den här bollen i rullning i EU?
Fru talman! Först vill jag säga att jag tycker att detta är en givande debatt, därför att den pekar framåt. Vi måste ha analysen klar. Vad vi tycker har vi rett ut, nu gäller det att gå framåt. Därigenom har också frågeställarna givit regeringen rätt. Den förra regeringen hade fel när den försökte med blockadens och Berlinmurens linje i Karibien. Det gäller att öppna för en dialog, förutsatt att den leder till något. Det är det jag skall försöka svara på nu. Går det att få en förändring så länge Fidel Castro finns kvar? Om det vill jag säga att det faktiskt är kubanernas sak att avgöra. Det är inte vår sak att avgöra. Återigen vill jag säga att jag har lyssnat mycket noga till vad de kubanska dissidenterna i Kuba säger själva. De ledande grupperna vill något, de lever mitt i verkligheten, i ofriheten, och de är realister. De säger att det mest realistiska är att få Fidel Castro, som ändå är så stark vid makten, att själv ta initiativ och leda en övergång. Det är det mest realistiska. Några av dem t.o.m. förordar och ber att han skall leda den processen. Det är det svar man kan ge på den frågan. När det gäller demokratiseminarium och sådana saker tror jag att man får gå steg för steg. Det börjar nu med ekonomiska reformer på en rad olika områden, betydande sådana inom vissa områden, som gör att de är oåterkalleliga. Där genomförs nu seminarier med svensk hjälp, med EU-hjälp och annan internationell hjälp om näringslivets regelverk i en marknadsekonomi, om rättigheter, rättsstaten och mänskliga rättigheter. Jag kan inte svara på frågan om det går att ordna. Men jag tror att man skall försöka, både från parlamentarikers sida och från organisationers sida. Frågan är om det går att övertyga Fidel Castro om att en förändring skall ske också på det politiska området. Jag vet inte svaret. Men vi har bedömt det så inom Europeiska unionen och i Sverige, liksom även dissidenterna, att det är värt försöket. Inte minst dissidenterna skulle gärna vilja att jag kom dit en gång i månaden och talade, sade de, för att försöka påverka om och om igen. Det gäller att bryta isoleringen, få in nytt tänkande, ge hopp om framtiden för det kubanska folket. När det gäller kraven på dialog vill jag gärna upplysa frågeställarna om att när jag åkte till Havanna i somras var det mer eller mindre på uppdrag av EU, av det spanska ordförandeskapet, av kommissionären ansvarig för Latinamerika. De ansåg att just den här kanalen in var viktig. Visst ställde jag mycket precisa krav å EU:s vägnar när det gällde ramarna för dialogen. Men dem, det vill jag också gärna lägga till i all ödmjukhet, hade jag själv dragit upp tillsammans med demokratiska vänner på Kuba och på andra ställen. Det var det jag hade med mig. Jag är oerhört glad åt att den här dialogen har kommit i gång. Det är en chans till en öppning som inte minst demokraterna i Kuba och i Miami önskar av hela sitt hjärta. Vi får se. Det finns inga garantier för framgång.

Fru talman! Jag har inte på något sätt antytt att jag håller med om att den förra regeringen gjorde fel. Det man frågade sig under den perioden var varför den svenska regeringen, som tidigare under många hade bedrivit biståndsarbete och samarbete med Kuba, inte lyckades med att på något sätt åstadkomma demokratiska förändringar. Det var ett stort misslyckande när vi hade haft en dialog under så många år med den kubanska regimen genom det biståndsarbete som vi hade bedrivit. Man prövade därför en annan väg ett tag. För övrigt var samarbetet ju inte helt avbrutet även om det trappades ned. Man fullföljde projekt och sådant som man höll på med. Det gäller också det amerikanska embargot. Vissa saker skickar man, såsom mediciner, mat och förnödenheter. Det embargot är alltså inte heller fullständigt. Jag skulle för övrigt gärna vilja veta vilka restriktioner som USA Samtal med dissidenter för vi väl litet till mans, även om jag inte alls vill påstå att jag har haft samma kontakter med kubaner som Pierre Schori har haft under en lång följd av år. Långt ifrån. Men nu har vi för första gången en samordningsorganisation, Concillo Cubano, som representerar 98 % av medborgarrättsrörelsen, enligt den uppgift som jag har fått. De uttalar sig inte på samma oförblommerade sätt om Fidel Castros möjligheter att leda en förändring. Det finns säkert olika uppfattningar om det. Jag tror att man skall akta sig för att genom vissa kontakter bilda sig en uppfattning. Man måste också respektera vad andra människor säger. Jag tror att Castro måste bort om det skall bli någon förändring. Det är min absoluta övertygelse. Därmed inte sagt att vi inte skall försöka att samarbeta även om han till att börja med finns kvar. Men det gäller verkligen att stödja denna massiva motståndsrörelse och de människor som nu har slutit sig samman och som har lyckats att förena sig under en paraplyorganisation vilken representerar så många. Castro har faktiskt sagt att han inte vill förändra och att han inte vill samtala om politik. Han vill inte att man i dialogen skall beröra just det som vi i Sverige och EU anser är viktigt. Vilka är de konkreta förändringar som har börjat ske på Kuba? Det är viktigt att tala klarspråk när det gäller situationen och vilka förändringar som måste ske. EU har uttalat sin besvikelse, och flera representanter som har varit med i dialogen har sagt att det är ett första steg på en mycket lång väg som vi måste vandra. Jag tycker tyvärr att optimismen hos Pierre Schori är för stor. Jag säger tyvärr därför att jag önskar en stor förändring på Kuba, men jag önskar också att vi skall ta hänsyn till de flyktingar som finns här och inte driva dem tillbaka till ett sådant system.
Fru talman! Jag reagerade också något på statsrådets utdömande av den förra regeringen. Han sade att de hade fel, punkt slut. Det är att göra det litet enkelt för sig. Vi har arbetat på olika sätt med Kuba i decennier, precis som Ingrid Näslund sade, och vi har haft kontakt. Men vi har inte sett några direkta förändringar. Någon gång måste man sätta press. Vi har gjort det med andra länder i världen genom vår biståndsdialog. Vi har t.o.m. sänkt bistånd och dragit ned på bistånd därför att vi inte sett någon tillfredsställande utveckling av demokratin och de mänskliga rättigheterna. Någonstans finns det en smärtgräns för hur länge man kan hålla på. Men låt oss vara positiva och inte ge upp utan se till de öppningar som eventuellt finns. Jag vet att statsrådet inte vill diskutera flyktingfrågan, men jag skulle ändå vilja kommentera det som statsrådet säger i slutet av sitt svar. Han säger: "Enligt våra uppgifter har det inte i något fall där kubaner återsänts från Sverige förekommit att dessa personer framfört klagomål över politisk förföljelse efter ankomsten till Cuba ---." Jag har talat med en del av dem och de menar att de påtryckningar de blir utsatta för när de kommer tillbaka sker på ett mycket sofistikerat sätt. Det går kanske inte till så att de hämtas och direkt sätts i fängelse. Men det finns andra sofistikerade sätt att visa missnöje med deras politiska uppfattning eller agerande. Det är det som gör att människor känner sig oroliga. Ett konkret exempel som jag känner till är poeten Maria Elena Cruz Varela. Hennes barns klasskamrater tvingades stå utanför hennes hem och ropa skällsord mot henne. Även barnen skulle alltså delta. Det är den här typen av trakasserier som är så gräsliga och som människor utsätts för. Statsrådet talar i svaret om hur man kan jobba genom allt från enskilda organisationer - forskningsmässiga, religiösa, MR-inriktade och humanitära folkrörelsebaserade organisationer - till institutioner inom näringslivet och professionella konsulter. Ja, jag tror att det är den vägen man måste gå. Jag tror att det är de kanalerna man skall försöka öppna. Då är jag med. Men att försöka slussa detta genom "Havanna", vilket jag läser som Fidel Castro, tror jag är bortkastade pengar. Vi måste gå förbi honom och jobba med dem som vill något annat än vad han vill.
Fru talman! Jag vill först klargöra: Jag är varken optimist eller pessimist när det gäller den här frågan. Jag tror inte att det i något av mina inlägg framgår något som säger att jag är starkt optimistisk. Vad jag säger är att det har skett ett genombrott. Tidigare var det en ogenomtränglig, blank mur. Man ville inte diskutera frågor av den karaktär som jag har antytt och som EU nu har med i bagaget. För första gången är man beredd att diskutera detta. Skälet är att Europeiska unionen, med hela dess tyngd, i slutändan erbjuder Kuba ett samarbetsavtal som kan hjälpa Kuba ur dess ekonomiska kris. Detta förutsätter i sin tur, parallellt, reformer på Kuba. EU tycks nu vara inne på två parallella spår: att gå vidare med att undersöka samarbetsmöjligheterna och att gå in på reformprocessen. Det är någonting nytt. Det avgjort viktigaste måste vara att detta är vad de demokratiska kubanerna, som är i stor majoritet, vill ha. Det är också vad den överväldigande delen av exilkubanerna vill ha - förändringar, hopp om en bättre framtid. Under den process som har inletts - den här korta tiden på några månader av dialog mellan EU och Johan Groth, att de hemska "Actos de repudios", trakasserierna utförda av medborgare mot dissidenter, har minskat. De skall naturligtvis upphöra. Likväl är det vad rapportören säger och det kan vara en följd av den här processen - det vet jag inte. Det får vi se. Jag vill ändå gärna vidhålla - det är bra och viktigt för historieskrivningen - att den förra regeringen - Moderaterna kanske jag skall säga - hade en annan politik som var fel. Den gick ut på att isolera. Man avbröt allt bistånd i form av vetenskapligt samarbete mellan Karolinska sjukhuset och vetenskapsmän på Kuba, ett samarbete som var av gemensamt intresse. Det var fel. Det var också fel att bara utestänga kubaner - inte libyer eller iranier - från kurser i Sverige om demokrati, mänskliga rättigheter och sådant. Det har vi tagit bort. Det är ändå kubanerna själva som avgör. Vi lyssnar på dem och försöker stödja dem på alla sätt - det kubanska folket i stort och de kubanska demokraterna. Det är därför vi för en dialog. Eloy Gutierrez Menoyo säger nu att det faktiskt är tid att acceptera risker i det här, för att komma ut ur den återvändsgränd som vi har varit i. Efter sitt besök på Kuba säger Eloy Gutierrez Menoyo i en artikel: Jag har fler skäl än de flesta att hata efter mina 20 bortkastade år i fängelse, men jag lever inte i det förflutna. Vi måste lämna hatet och det förflutna bakom oss om vi älskar vårt folk och vårt land, och det går bara genom dialog med den kubanska regeringen snarare än genom konfrontation. - Det är så han motiverar sina samtal. Det är också den slutsats som Europeiska unionen har kommit till. Vi vill vara en partner med det kubanska folket i sökandet efter demokrati, ekonomiska politiska reformer, mänskliga rättigheter och en återintegrering av Kuba i världen.

Fru talman! Göte Jonsson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att motverka ett överutnyttjande av allemansrätten. Först vill jag säga att jag är glad över att Göte Jonsson engagerar sig i denna fråga, eftersom allemansrätten är en hörnsten för möjligheten att fritt få tillträde till och ströva omkring i vår vackra natur. Som jag ser det sker utnyttjandet av allemansrätten som regel på ett sådant sätt att det varken skadar naturen eller stör markägare. Men jag är samtidigt medveten om att den växande naturturismen har medfört problem. Jag tänker då särskilt på sådana aktiviteter som organiseras av turistföretag och som bygger på att människor i grupp utnyttjar allemansrätten. Naturvårdsverket har i sin rapport Allemansrätten och kommersen lämnat förslag till lösningar vad gäller den kommersialiserade formen av utnyttjande av allemansrätten. Jag vill understryka att det är en viktig fråga, eftersom allemansrätten självklart inte får utnyttjas på ett sådant sätt att det leder till skador på naturen. Naturvårdsverkets rapport är för närvarande föremål för remissbehandling. När remissynpunkterna kommit in kommer förslagen att beredas vidare inom regeringskansliet. Jag kan därför inte nu föregripa denna process. Jag vill dock erinra om att det redan nu finns möjligheter för länsstyrelser och kommuner att vidta flera åtgärder i områden som är särskilt utsatta. Jag tänker då på möjligheten att använda naturvårdslagens bestämmelser om naturvårdsområden och strandskydd. Föreskrifter enligt dessa bestämmelser kan användas för att påverka och styra friluftslivet och därigenom minimera risken för skada och förhindra konflikter med markägaren. Jag vill avslutningsvis poängtera att turistnäringen på samma sätt som övriga samhällssektorer självfallet måste ta sitt ansvar för att uppnå en miljöanpassning av verksamheten. Turistnäringens ansvar är särskilt motiverat med tanke på att den största tillgången för näringen är just vår orörda och vidsträckta natur. Detta markeras också i den inriktning av turistpolitiken, med betoning på en stark koppling mellan turistpolitik och miljöpolitik, som regering och riksdag beslutade i våras.

Fru talman! Jag ber att få tacka för svaret. Vi är överens om att allemansrätten är unik. Jag tror också vi är överens om att vi måste värna allemansrätten. Personligen är jag bekymrad i dag - jag tycker att allemansrätten är påtagligt hotad, beroende på den förändrade synen när det gäller utnyttjandet av allemansrätten. Den är hotad beroende på den förändrade bilden när det gäller naturturismen. I och för sig skall vi vara rädda om naturturismen, men det gäller att beakta de problem som följer med den. Allemansrätten bygger historiskt på sedvana och grundas på den gamla synen på rätten för svensken att vistas ute i skog och mark och i naturen, att plocka bär och en rad andra sådana saker. Men med rätten följer givetvis också krav på försiktighet och ansvar. Vi har fått en betydande utvidgning av de internationella kontakterna och en ökad turism från andra länder till Sverige. Detta ingår också i problembilden. Av det skall man inte dra slutsatsen att vi borde motverka turism från andra länder - tvärtom. Inte heller naturturism. Men vi måste mycket noga beakta vilka effekter den utökade naturturismen får i olika sammanhang. Vi måste skilja mellan de olika sätten att utnyttja allemansrätten. Allemansrätten är i första hand knuten till den enskilde individen, inte till stora grupper. Vi måste också beakta hur allemansrätten utnyttjas. Man kan utnyttja allemansrätten utifrån sin egen idealitet eller en mindre grupps idealitet. Jag tänker på naturvänner och andra, som i grupp går ut och tittar på fåglar eller på flora och fauna i andra sammanhang. De skapar som regel inga som helst problem. Problemen uppstår i den utökade näringsverksamhet som är knuten till just allemansrätten, och de problemen måste vi beakta i större utsträckning. Här är det intressant att notera att två intressen sammanfaller, nämligen å ena sidan naturintresset, miljöintresset, intresset hos dem som vill bevaka och bevara svensk naturmiljö, och å andra sidan ägarintresset. Våra svenska markägare, bönder och andra, är inte negativa till allemansrätten. De har tvärtom deklarerat att de vill slå vakt om och värna allemansrätten. Men allemansrätten måste då utövas på de grunder som av tradition har gällt för utnyttjandet av allemansrätten i olika sammanhang. Det organiserade, näringsmässiga utnyttjandet av allemansrätten skapar i dag utomordentligt stora problem. Både naturen och äganderätten måste beaktas i det här sammanhanget. De intressena sammanfaller. Vi ser nu konflikterna. Vi ser att vi befinner oss i en stor gråzon när det gäller utnyttjandet av allemansrätten. Det är bl.a. därför som Naturvårdsverkets skrift Allemansrätten och kommersen har kommit till. Genom de domar som har avkunnats - t.ex. Svenljungamålet, som nu skall upp i Högsta domstolen - ser vi också att vi lever i en gråzon när det gäller allemansrätten som sådan. Jag är kritisk på en del punkter till de förslag som framförs i Allemansrätten och kommersen, som alltså kommer från Naturvårdsverket. Först och främst tycker jag inte att man beaktar ägarintressena på det sätt som man måste göra i det här sammanhanget. Jag skulle vilja fråga miljöministern: Hur stämmer den synen på allmansrätten med ägarrättens skydd både i regeringsformen och i brottsbalken? Enligt rättspraxis är markägaren den ende som äger rätt att dra ekonomisk vinning av sin mark. Den slutsatsen drar inte Naturvårdsverket i sin skrift, och där har vi en konfliktsituation. En annan intressant slutsats som dras i skriften är att markägaren inte automatiskt skall tas in i bilden när det gäller sådan verksamhet som enligt detta förslag skall anmälas till länsstyrelsen. Huruvida markägaren över huvud taget skall kopplas in blir en fråga för arrangör och länsstyrelse. Jag menar att det i första hand är markägaren som skall kopplas in, med hänsyn till det absoluta ägarskydd som vi har i lagstiftningen och med hänsyn till den begränsade sedvanerätt som vi har på den punkten i allemansrätten. Jag skulle vilja ställa en konkret fråga till miljöministern: Anser miljöministern att vi behöver ett lagstiftningsmässigt klarläggande av gränsen för allemansrätten, eller skall vi tolka gränserna för allemansrätten utifrån olika domslut och rättspraxis? Personligen tycker jag att vi faktiskt måste ta det politiska ansvaret och lagstiftningsmässigt klarlägga gränserna för näringsmässigt utnyttjande av allemansrätten. Om vi inte är beredda att göra det riskerar vi att allemansrätten hotas, trots den traditionella, goda erfarenhet vi har av allemansrätten. Detta gäller såväl från ägarintressesynpunkt som från miljösynpunkt. De båda intressena sammanfaller på denna punkt. Min fråga är: Anser inte statsrådet att vi måste ta ett politiskt ansvar och klarlägga gränserna i den här viktiga frågan?
Fru talman! När man för en debatt om allemansrätten tycker jag att det är viktigt att man utgår från frågan: Vad är allra viktigast? Till viss del sammanfaller miljöintressen och ägandeintressen, men inte helt. Det är då viktigt att ställa sig frågan: Varför skall vi diskutera allemansrätten? Vi vet ju att allemansrätten är en grundläggande historisk tradition i Sverige. Jag tror att den är ett av de främsta skälen till det starka miljömedvetandet och den oerhört starka känslan för naturen i Sverige. Allemansrätten har gett svenskarna en tillgång till naturen som är unik om vi jämför med världen i övrigt. Det är väldigt viktigt att vi behåller den. Jag ser inte den växande naturturismen som i första hand ett problem för äganderätten. Men däremot kan jag se problem med att den kan slita på känsliga naturområden. Det är viktigt att vi bevarar vildmarken för kommande generationer. Nu tänker jag inte bara på det rent fysiska markägandet, utan att vi bevarar artrikedomen och känsliga miljöer för våra barn och barnbarn. Vildmarken kan hotas om vi får en alltför exploaterande turism. Den rapport som Naturvårdsverket har gjort tyder på att problemen ännu inte är så stora som vi kanske ibland har trott. Man pekar också på att den nidbild som ibland finns av massor av utländska turister som väller in och trampar ner våra känsliga marker inte riktigt stämmer. Men det kan bli ett problem, och det kan också bli ett större problem. Vi har därför med glädje konstaterat att det finns en del förslag i Naturvårdsverkets rapport som skulle kunna motverka dessa risker. Det innebär t.ex. anmälningsplikt, som Göte Jonsson berörde. Det innebär att man skall vidta förebyggande åtgärder för att inte ställa till skador. Det innebär också att arrangörerna skall vara ersättningsskyldiga ifall de orsakar skador. Det finns också en hel del andra förslag i Naturvårdsverkets rapport. Men jag vill inte föregripa remissen. Nu har remisstiden sin gång. Det är möjligt att vi behöver lagstifta för att säkra miljöintresset och motverka kommande problem med en alltför kraftig exploatering av allemansrätten rent kommersiellt. Om vi kommer att behöva lagstifta menar vi att den rimligaste vägen är att en sådan lagstiftning ingår i den nya miljöbalken, och förslagen till den kommer om mindre än ett år. Göte Jonsson kan nog med förtröstan vänta på de lagstiftningsförslag till miljöbalken som kommer.
Fru talman! Tänk om det vore så väl att jag med förtröstan kunde vänta. Då skulle jag vänta. Statsrådet gör mig tvärtom mycket bekymrad när statsrådet säger: Jag ser inget problem ur markägarintressesynpunkt. Statsrådet säger att markägarintresset och miljö och naturintresset inte sammanfaller. Det är precis vad det gör. Det är just ur markägarsynpunkt som problemet ligger. När det gäller att skydda natur har vi naturvårdslagstiftning. Om naturvårdsmyndigheterna är vaksamma kan de gå in och skydda känsliga områden mot förslitning. Men i den gråzon vi har när det gäller att skydda markägarintressen finns i dag inte den möjligheten i lagstiftningen. Det är detta som är det allvarliga. Ministern får inte underskatta markägarintresset och markägarnas ambition när det gäller att värna sin egen miljö. Det ligger i hela förvaltarskapstanken. Låt mig ta ett par exempel. Markägaransvaret är klart inskrivet i skogsvårdslagen. Statsrådet har t.o.m. sagt att man skall skärpa skogsvårdslagen och ansvaret för markägarna. Således finns det ett ansvar. Skogvårdslagen ställer krav på markägaren att skydda ett viktigt område ur natur och miljösynpunkt som gör att han inte får avverka sin skog på det området. Sedan kommer en näringsverksamhet utifrån, turismverksamhet, och bedriver bergsklättring på samma känsliga område. Då är det enligt skogsvårdslagen markägaren som får stå ansvaret för skadorna. Men det är den som driver näringsverksamhet som drar nytta av inkomsterna på den mark han inte äger. Detta är inte rättssäkerhet. Detta är rättsosäkerhet. Jag vill vädja till statsrådet att även värna rättssäkerhet för markägaren i samband med att vi värnar miljön. Det är oerhört viktigt i detta sammanhang. Om vi som politiker hanterar markägaransvaret och värnandet av markägaransvaret på det sätt som statsrådet nu gav uttryck för kan vi inte räkna med att markägarna ställer upp solidariskt. Jag kan ta ett annat exempel. En bonde värnar en gammal slåtteräng intill en å eller en sjö. Han slår och sköter för biologisk mångfalds skull. Helt plötsligt märker någon som driver naturturism att detta är väldigt fin mark för att använda i kanoteringsverksamhet, och marken överutnyttjas. Vad har den markägaren för intresse att sköta en kulturmark om han inte ens får ersättning för den nedskräpning som den andra verksamheten medför? Här finns klara gemensamma intressen. Underskatta inte markägarnas ansvar och intresse för naturmiljön, Anna Lindh.
Fru talman! Nu är det jag som blir bekymrad. Jag sade att intressena till viss del sammanfaller, men att miljöintresset skulle väga tyngre. Göte Jonsson säger att miljöintresset över huvud taget inte spelar någon roll, eftersom det i alla fall kommer in lagvägen, utan att det bara är markägarintresset som vi skall ta hänsyn till. Då blir jag bekymrad. Vi är i så fall tillbaka i en gammal debatt om allemansrätten och ifrågasättande av allemansrättens grundvalar som jag trodde att vi hade passerat. Jag vidhåller att det viktigaste är att vi skyddar miljön och skyddar naturen för kommande generationer. Till del gör vi det genom myndigheter, till del gör vi det genom markägarna. Markägarna har ett stort ansvar. Men när vi utformar bestämmelserna om allemansrätten och den kommersiella exploateringen av allemansrätten är det viktigt att det som i första hand skall vara styrande är hänsynen till miljön. Vi kan annars hamna i en situation, Göte Jonsson, att den markägare som vill exploatera väldigt känsliga naturområden har en så stark markägarrätt att han eller hon tillåts att förstöra sina egna marker för att göra kortsiktiga turistvinster. Det vill inte jag se. Därför går miljöintresset först. Men jag hoppas att det också kan gå hand i hand med markägarnas intressen. När det gäller diskussionen om markägarna var det för ett tag sedan ett viktigt mål i västra Sverige där en arrangör av forsränning blev förbjuden av hovrätten att arrangera forsränningen om man inte fick ett medgivande från grannfastigheten att man där var med på en sådan organiserad verksamhet. Det visar att även lagstiftningen tar hänsyn till markägarintressena. Men det handlar i första hand om att vi gemensamt skall se till att vi bevarar känsliga naturområden för kommandet generationer.
Fru talman! Nu slingrar sig statsrådet på känt politiskt maner, och det har hon ju full rätt till. Jag sade givetvis inte att jag inte har intresse av allemansrätten och miljön. Den finns där. Vad jag sade var helt enkelt att naturvårdsmyndigheterna inom ramen för gällande lagstiftning har större möjlighet att i gråzonen skydda miljön och naturen än vad markägaren har när det gäller att skydda äganderätten. Jag skall ställa en fråga till Anna Lindh: Anser verkligen Anna Lindh att det är rimligt att det skall komma människor och utnyttja annans mark och tjäna pengar på den marken utan att markägaren själv får del av de inkomsterna, och utnyttja den s.k. allemansrätten långt in i gråzonen utan att markägaren får någon ersättning, samtidigt som det skapar olägenhet för markägaren? Det är en fullständigt orimlig situation. Det är den situationen jag vill ha klarlagd. Jag tog ett par exempel ur skogsvårdslagen när det gäller att skydda kulturmiljön där markägarintresset och miljö och naturintresset mycket noga sammanfaller. Vi får inte se det på det sättet att markägarintresset underordnas andra intressen. Markägarens rätt är reglerad både i regeringsform och brottsbalk. Nu lever vi i gråzonen. Det är därför jag menar att vi måste få striktare gränsdragningar till skydd för såväl ägarintresset som miljöintresset och naturintresset. Det är det som är viktigt. Jag hoppas att vi skall kunna enas om att finna den formen av gränsdragning och att inte nonchalera vare sig markägarintresset eller naturintresset. Det är intressanta är att de organisationer som värnar natur och miljöintresset står på samma sida som markägarna i den denna fråga. Och det visar ju att den klara kopplingen finns. Vi måste se till att vi kan skydda båda dessa intressen i samband med att vi utnyttjar den svenska naturen även ur turistsynpunkt. Jag är inte negativ till det. Jag ser det givetvis som en stor fördel. Men det är hur lätt som helst för en arrangör som anordnar naturturism att ta kontakt med de markägare på vars marker han skall bedriva sin verksamhet och få ett avtal med vederbörande. Man kan komma överens om hur man skall klara miljöintressen och andra intressen. På så vis kan man lösa dessa frågor. Om vi går till väga på det sättet och också ger lagligt stöd för den formen av tillvägagångssätt klarar vi våra intressen i framtiden, vi klara allemansrätten, miljö och naturintressena, ägarintresset och vi kan också öka möjligheten för andra att vandra i svenska skogar och marker.
Fru talman! Jag tycker också att det naturliga är att man i första hand försöker komma överens med markägaren om den verksamhet som pågår på marken. Men jag blir bekymrad när Göte Jonsson säger att markägarens rätt inte får underordnas andra intressen. Jag tycker att markägarens rätt skall underordnas miljöintresset om de är stridande mot varandra. Fru talman! Om jag inte hade tyckt att det var, eller åtminstone kunde bli, ett problem med kommersiellt utnyttjande av allemansrätten hade vi inte haft utredningen från Naturvårdsverket. Då hade vi inte haft den ute på remiss, och då hade vi inte heller förberett en eventuell lagstiftning i den kommande miljöbalken om hur man skall undvika en kommersiell exploatering av allemansrätten som hotar miljöintressena och naturvården. Men vi skall kanske avvakta tills vi ser de förslag som kommer för att se hur mycket Göte Jonsson och jag eventuellt är oense och hur mycket de respektive intressena strider mot varandra. Det kan vi se när vi får de konkreta förslagen efter remissomgången och efter att förslagen i miljöbalken har lämnats.

Fru talman! Olle Lindström har frågat försvarsministern om vilka åtgärder han är beredd att vidta för att beredskapen för flygräddningstjänsten i norra Sverige förbättras. Arbetet inom regeringen är så ordnat att det är jag som besvarar frågan. Flygtrafiken i luftrummet över Sverige och sjöfarten i våra farvatten är omfattande. Detta ställer stora krav på en effektiv flyg och sjöräddning för att bistå vid utsatta situationer. Den senaste tidens tragiska händelser till sjöss i vårt närområde visar på vikten av en mycket effektiv sjöräddningsorganisation och behovet av samarbete mellan såväl länder som myndigheter. Den svenska räddningstjänstmodellen bygger generellt på samverkan och bistånd mellan de organ som är ansvariga för statlig respektive kommunal räddningstjänst. Som exempel på detta kan nämnas de avtal som Räddningsverket har slutit med sex kommuner om att de skall bistå Sjöfartsverket och Kustbevakningen vid räddningsinsatser till sjöss. Dessa s.k. RITS-styrkor finns för närvarande i Göteborg, RITS-styrka på Gotland bereds för närvarande inom regeringskansliet. I detta sammanhang har Räddningsverket framfört att vid ytterligare utökning av antalet RITS-styrkor i framtiden bör en av dem lokaliseras till Västerbottens eller Norrbottenskusten. I Sverige ansvarar Sjöfartsverket för sjöräddningen och Luftfartsverket för flygräddningen. Försvarsmakten är samtidigt en viktig resurshållare genom de helikoptrar som kan användas för eftersöknings och räddningsuppdrag. I sjöräddningssammanhang vill jag även framhålla de omfattande insatser som gjorts och görs av Sjöräddningssällskapet. Såväl sjö som flygräddning ställer stora krav på hög beredskap och snabb resursuppbyggnad när en olycka inträffar. Då sjöräddning men även flygräddning har sin grund i ett samarbete mellan ett flertal myndigheter är den integrering och samordning som nu sker i Göteborg med en gemensam räddningscentral för Sjöfartsverket, Luftfartsverket, Försvarsmakten och Kustbevakningen naturlig. Både sjö och flygräddningen utnyttjar Försvarsmaktens helikoptrar för nödvändig beredskap. Den senaste tidens effektiviseringar inom Försvarsmakten har emellertid inneburit att sjöräddningen kräver en högre helikopterberedskap än den som numera kan erhållas inom ramen för Försvarsmaktens ordinarie beredskap. Ett avtal har därför ingåtts mellan Sjöfartsverket och Försvarsmakten om en förhöjd beredskap på vissa platser. Denna höjda beredskap innebär att insatstiderna vid räddningsoperationer minskas oavsett målet för flygningen. Sverige är ett stort land och kusterna är långa. Jag anser dock att en acceptabel helikopterberedskap för insatsarbete och eftersökning skall finnas i hela Sverige. Samtidigt sker den klart största delen av alla flygoch fartygsrörelser i södra Sverige. Det är också i södra Sverige som den ojämförligt största delen av all passagerartrafik till sjöss sker. Det åligger i första hand de ansvariga myndigheterna att tillse att en acceptabel nivå för helikopterberedskap kan upprätthållas. Som exempel på detta finns det avtal som tecknats mellan Sjöfartsverket och För närvarande gör Sjöfartsverket och Luftfartsverket gemensamt en översyn av möjligheterna att samordna behovet av helikoptertjänster för flyg och sjöräddningen. Denna översyn beräknas vara klar i januari 1996. Jag har förvissat mig om att denna översyn kommer att analysera om det i dag finns brister i beredskapen för flyg eller sjöräddningen i någon del av landet.
Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret på min interpellation. Anledningen till att min interpellation ställdes till försvarsministern var att det gällde försvarets helikoptrar, som behandlades i betänkande 11 maj 1995. I beslutet gavs regeringen till känna att det är angeläget att berörda parter verkar för att beredskapen för flyg och räddningstjänsten förbättras även i norra Sverige. Jag återkommer till det. I svaret ges en utförlig redovisning av sjö och flygräddningstjänsten och det görs en beskrivning av de myndigheter som har ansvaret för en fungerande räddningstjänst. Hänvisningen till det avtal som tecknats mellan Sjöfartsverket och Försvarsmakten är vittomfattande men gäller inte i någon större utsträckning i norra Sverige. Förhöjd beredskap på Berga, i Visby, Kallinge och Säve är bra, men varför finns ingen sådan beredskap i norra Sverige? Att den klart största delen av flyg och fartygsrörelserna sker i södra delarna av vårt avlånga land är vi helt överens om. Men det innebär inte att kommunikation i luft och över vatten är sällsynt i norra Sverige flygplatser norr om Gävle. Kallax är den trafikmässigt största flygplatsen med 800 000-900 000 passagerare per år. Totalt transporteras ca 4 miljoner passagerare på färjor och flygplan i denna region varje år. Förutom denna passagerartrafik pågår stor handelssjöfart året runt på alla hamnar i Norrland. Dessutom har vi ett betydelsefullt yrkesfiske och ett övrigt båtliv längs hela kustremsan i Bottenviken. Sverige och Finland påpekas vikten av snabb hjälpinsats och att respektive land skall säkerställa fullgoda sjö och flygräddningstjänster i den egna regionen. När avtalet skrevs var Mats Odell kommunikationsminister i Sverige, men vem som var kommunikationsminister i Finland vid den tidpunkten känner jag inte till. Avståndet från Stockholm till nordligaste Sverige är 1 150 kilometer. Om en flygolycka inträffar i t.ex. Kiruna eller om en fartygsolycka inträffar i Bottenviken tar det i bästa fall sex timmar för en räddningshelikopter att ta sig fram till katastrofplatsen. Ett oeftergivligt krav måste vara att flygräddningstjänst dygnet runt finns i alla delar av vårt land. Allvarliga olyckor kan inträffa även i norra Sverige. Norr om Stockholm finns flygvapnets tunga räddningshelikoptrar placerade i Söderhamn och i Luleå. Dessa helikoptrar har endast beredskap under de tider då flygvapnet bedriver flygövningar, dvs. ca 25 % av årets totala timmar. Som exempel kan nämnas att det i Luleå inför stundande jul och nyårshelg inte finns någon som helst beredskap från den 19 dygn. Enligt min mening är detta förhållande helt otillfredsställande. Med det tillkännagivande som regeringen fick den 11 maj 1995 hade jag och många med mig i Norrland förväntat oss, att när nytt avtal skrevs mellan berörda myndigheter skulle norra Sverige ha fått sin rättmätiga beredskapstjänst och riksdagens beslut därmed fullföljts. Varför blev det inte så, kommunikationsministern? Jag har dock tacksamt noterat att vi är överens om att en acceptabel helikopterberedskap skall finnas i hela Sverige. Om nu inte de myndigheter som i första hand har ansvaret tillgodoser att norra Sverige kommer med på beredskapskartan, är då statsrådet beredd att vidta åtgärder?

Fru talman! Jag vill börja med att säga att det avtal som finns mellan försvaret och Sjöfartsverket naturligtvis gäller hela Sverige - det gäller inte explicit den södra delen. Precis som Olle Lindström säger, är både handelssjöfarten och flygrörelserna över norra Sverige omfattande. Vad jag ville säga i mitt svar var att detta kanske är ännu mera omfattande ju längre söderut man kommer, men jag menade självfallet inte att det är tomt norr om Uppsala. När det gäller insatstiderna - det tar ungefär sex timmar med helikopter från Uppsala och uppåt - är det inte bara en statlig fråga utan också en kommunal fråga. Det är Luftfartsverket som skall ombesörja efterforskning och räddningsinsatser när det inträffar ett flyghaveri, också när det inträffar till sjöss. Om det inträffar på land är Luftfartsverket ansvarigt för efterforskningen. Men i första hand är det den kommunala räddningstjänsten som skall svara för räddningsinsatserna. Om det händer i fjällen har polisen ett motsvarande ansvar. Man skall också komma ihåg att den tekniska utvecklingen även här har gjort att vi har bättre möjligheter än vi hade för ett antal år sedan, därför att via GPS-tekniken, eller satellittekniken, kan man åstadkomma efterforskning på ett mer effektivt sätt och mycket snabbare. När det gäller sjöolyckor har Sjöfartsverket ansvaret för efterforsknings och räddningsinsatserna. Det viktiga är att detta samarbete sker, och där har räddningstjänsten i kommunerna också ett stort ansvar. Det är det som ligger i botten på det avtal som har slutits om de s.k. RITS-styrkorna. Det är framför allt huvudmännen för räddningsinsatserna som har varit intresserade - Sjöfartsverket och Luftfartsverket - och som har visat på vilket behov som finns när det gäller särskilda insatser. Både Sjöfartsverket och Luftfartsverket är ju mycket viktiga parter när det handlar om att eventuellt göra förändringar eller utöka resurserna till RITS-styrkorna. Men kommunerna har som sagt var också ett oerhört stort ansvar. Försvarsmakten har dragit ned på sin s.k. basberedskap, och det är det som är anledningen till att sjöräddningen har träffat det här speciella avtalet med Försvarsmakten, som handlar om en förhöjd beredskap på vissa platser. Men man skall komma ihåg att i detta inte ligger någon neddragning av helikopterberedskapen; där har det inte skett någon neddragning. Rent generellt vill jag nog påstå, för att det inte skall råda något missförstånd på det området, att vi inte har haft en bättre beredskap när det gäller sjöräddning någon gång tidigare än vad vi har i dag. Den analys som nu görs och som skall vara klar i början på nästa år skall ju ge svar på om det behövs ytterligare åtgärder.
Fru talman! Det är klart att avtalet gäller hela Sverige, men det finns en skillnad. I vissa delar av landet är inställelsetiden en timme och tiden för att nå katastrofplatsen kanske ytterligare en timme, medan det i norra Sverige, norr om Berga, egentligen inte finns någon beredskap i dag. Då blir det ju problem om det skulle hända en allvarlig olycka. Statsrådet säger att den kommunala räddningstjänsten finns. Det är alldeles riktigt. Det finns ett väl utbyggt samarbete även i norra Sverige på den punkten. Men det innebär inte att man klarar alla typer av olyckor, och man måste vara säker och vara beredd på att det värsta faktiskt kan hända. Det har ju visat sig. Den kommunala räddningstjänsten och de övriga militära helikoptrarna har inte den utrustning som gör att de klarar alla typer av olyckor. I Luleå finns t.ex. två s.k. Superpuma, som är fullständigt utrustade, och de borde då kunna ha en viss beredskap, och inte endast när det är flygövningar, dvs. under 25 % av årets timmar. Vid långa helger finns det alltså ingen beredskap. Man kan i bästa fall kalla in någon om det skulle hända någonting, men vem vet om förarna är tillgängliga?

Det var också därför som riksdagen gav regeringen till känna att det här borde åtgärdas. Därför är jag väldigt fundersam över varför detta inte kunde tas med i det nya avtalet. Även om man inte klarar full beredskap, som på andra ställen, borde det ändå ha skett någon förbättring jämfört med nuläget. I det avtal som skrevs redan 1994 mellan Finland och Sverige förpliktade sig båda länderna egentligen att ha en flygräddningstjänst i hela regionen. Det innebär att vi borde uppfylla också det avtalet.
Fru talman! Vi kanske inte skall gå in på utrustningen, eller brister i utrustningen, på helikoptrarna. Det har vi diskuterat i andra sammanhang. Det är en funktion som Sjöfartsverket upphandlar, och man går inte in och granskar vinschar och sådant. Man har i alla fall inte gjort det hittills, vilket har diskuterats. När det gäller sjöolyckor vill jag säga till Olle Lindström att helikoptrar visserligen har en väldigt stor psykologisk betydelse, men de allra viktigaste insatserna gör ytenheterna, för att plocka upp människor och för att komma åt det olycksdrabbade fartyget. Men man skall också komma ihåg att det i det avtal som är slutet inte finns någonting som hindrar att man skulle kunna flytta en helikopter från Berga till Norrbotten om myndigheten bedömer att den skulle göra bättre nytta där. Det handlar om att använda de resurser som finns så bra som det någonsin är möjligt. Återigen vill jag säga att man i den analys vi skall få ytterligare en gång kommer att undersöka om vi har åstadkommit den optimala lösningen eller om det finns behov av att göra andra bedömningar. Men, som sagt, avtalet behöver inte omförhandlas för att man skall kunna flytta en helikopter till Norrbotten.
Fru talman! Nu är det så att man inte behöver flytta en helikopter; det finns faktiskt helikoptrar. I Luleå t.ex. finns det två stycken med fullständig utrustning. Det är snarare fråga om att ställa resurser till förfogande så att man kan ha en god beredskap. Vad jag kan förstå rör det sig kanske om 3 miljoner helårsvis. Det borde vara möjligt trots läget på den ekonomiska sidan med neddragningar på många områden. Men vi måste klara en allvarlig olycka oavsett var i landet den sker. Det var också av det skälet som vi i försvarsutskottet ansåg den här frågan vara en av dem som borde leda till ett tillkännagivande. Visserligen är vi kanske inte helt överens, men jag har sett att det i svaret ändå ges en möjlighet - kanske efter den analys som skall göras - att få en förändring. Åtminstone vi i de norra delarna av landet ser detta som något mycket viktigt. Framför allt måste vi kunna känna oss lika säkra som människorna i de södra delarna av landet. Det är inte alltid möjligt att rädda någon vid en katastrof, men ju större resurser man har desto bättre är det. Tack än en gång för svaret.
Fru talman! Självklart håller jag med om att man har rätt till samma säkerhet oavsett var man bor i landet. Jag vill också säga att man i den översyn som görs av Sjöfartsverket och Luftfartsverket och som vi nu diskuterar också tittar på de fördelar som kan uppnås om hela samhällets krav - dvs. statens och kommunernas, som vi redan berört, samt landstingets krav - samordnas när det gäller helikopterberedskap. Det tror jag också kan vara viktigt. När det gäller helikopterberedskapen för Luleå har vi tagit reda på att den kostar 3 miljoner. Jag tycker att vi kan vara eniga om att vi nu mycket seriöst skall titta på den analys som vi får i januari, så att våra myndigheter får ett underlag för en beredskap som är tillfredsställande i hela landet. Däremot kan vi aldrig garantera att vi klarar alla olyckor och katastrofer. Det har erfarenheten lärt oss.
Fru talman! Sten Andersson har frågat socialminister Ingela Thalén om vilka åtgärder socialministern är beredd att vidta i syfte att ompröva statligt stöd till IOGT-NTO. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Folkrörelsernas drogförebyggande insatser är viktiga som stöd och komplement till det arbete som myndigheterna utför på alkohol och drogområdet. Nykterhetsrörelsen och däribland IOGT-NTO har därför sedan lång tid tillbaka fått organisationsstöd för sin centrala verksamhet via statsbudgeten. Men det handlar inte om de stora summor som Sten Andersson uppger i sin interpellation. 18 247 000 kronor som riksdagen har beslutat för detta ändamål. Uppgiften att IOGT-NTO skulle få 112 miljoner kronor i statligt stöd för sin verksamhet är således missvisande. Uppgiften utgör en sammanblandning av olika andra bidragsformer som utgår till frivilliga organisationer för olika ändamål. En granskning av summan 112 miljoner kronor visar att 33 miljoner kronor är stöd som går till Riksorganisationen Våra Gårdar, som får bidrag för att nykterhetsrörelsens hus skall användas som allmänna samlingslokaler. Dessa lokaler utgör på många håll den enda möteslokalen på orten. Bildningsverksamhet, NBV. Den får stöd för sitt folkbildningsarbete - i huvudsak studiecirklar - på samma grunder som t.ex. ABF, Medborgarskolan och 19 miljoner kronor är stöd till IOGT-NTO:s två folkhögskolor, Tollare och Wendelsberg, som får stöd på samma grunder som andra folkhögskolor som utgör en del i vårt lands utbildningsväsende. Landets folkhögskolor har fått ökade anslag för att bereda fler ungdomar utbildning i stället för arbetslöshet. Bidragen till såväl studieförbundet NBV som de två folkhögskolorna ges i förhållande till den verksamhet som faktiskt bedrivs och på samma villkor som övriga studieförbund och folkhögskolor. 30 miljoner kronor uppskattas utgå som kommunala bidrag och AMS-medel till lokala föreningar och distrikt i form av ALU-tjänster, lönebidrag eller projektstöd m.m., enligt samma grunder som för förenings och organisationslivet i övrigt. Enligt uppgift från IOGT-NTO är i dag hälften av deras medlemmar pensionärer. Men då har man inte räknat in alla de medlemmar som är under 25 år och som tillhör de tre ungdomsförbunden Ungdomens nykterhetsförbund, IOGT-NTO:s Juniorförbund och Nykterhetsrörelsens Scoutförbund. Dessa tre förbund har tillsammans ca 40 000 medlemmar och når ännu fler barn och ungdomar genom sina läger, kurser och sin droginformation i skolorna. Att skilja ut barn och ungdomsverksamheten från vuxenverksamheten är naturligt från verksamhetssynpunkt. Det är knappast något man gör för att erhålla maximala bidrag. Sten Andersson kan t.ex. jämföra med den egna partiorganisationen som har såväl Moderata Kvinnoförbundet som Moderat Skolungdom, Moderata Ungdomsförbundet m.fl. organisationer. I det nya alkoholpolitiska läge som uppstått i och med Sveriges EU-inträde är de frivilliga organisationernas verksamhet på alkoholpolitikens område viktigare än någonsin. Tyngdpunkten i det alkoholpolitiska arbetet de närmaste åren kommer att ligga på en regional och lokal kraftsamling när det gäller insatserna, där information, opinionsbildning och andra alkoholförebyggande insatser får en ökad betydelse i syfte att försöka få till stånd andra dryckesvanor i vårt land. I detta arbete har nykterhetsrörelsen och andra organisationer en viktig roll. De olika organisationer som får del av det statliga stödet bör utforma sina insatser utifrån den egna organisationens särart så att mångfalden i det drogförebyggande arbetet kan värnas. Därigenom kan man få större trovärdighet och bättre effekt av insatserna. Det föreligger således skäl som kan tala för att utge statligt stöd till IOGT-NTO och nykterhetsrörelsens övriga organisationer. Men samtidigt anser jag, i likhet med vad Alkoholpolitiska kommissionen föreslog, att det till det statliga stödet bör knytas vissa krav på verksamhetens inriktning och resultat. De organisationer bör prioriteras som är beredda att lägga stora ansträngningar på ett arbete som innebär förebyggande av riskabla alkoholvanor och som framgångsrikt lyckas genomföra detta arbete.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Jag delar uppfattningen att det är viktigt att upplysa om de negativa effekterna av en överdriven eller oklok alkoholkonsumtion. Men jag anser att det i dagens ekonomiska läge är viktigt att vi med skattepengar stöder den verksamhet som bevisligen är effektiv. Det kan, fru talman, icke sägas om IOGT NTO. IOGT-NTO har på 30 år halverat antalet medlemmar. Antalet medlemmar i ungdomsförbundet har under 20 år sjunkit från 34 000 till 10 000. Det finns också mycket luft i dessa siffror. UNF i Stockholm hade 690 registrerade medlemmar i juli 1995, men bara 120 hade betalt avgiften. Att icke betalande medlemmar finns kvar som registrerade medlemmar beror på det enkla faktum att föreningen får bidrag för dem så länge de är registrerade. Därför står medlemmar som inte har betalt avgiften kvar i UNF två år efter det att den sista avgiften betalades. Föreningen sysslar också med bidragsfusk, aktivitetsfusk osv., vilket tyvärr även andra gör. Sådant sysslar man med även på den kanten. Fru talman! Fru statsråd! Att antalet medlemmar i ungdomsorganisationerna skulle vara 40 000 vill jag mycket starkt ifrågasätta. Jag tror inte att den siffran stämmer. Den kan ha kommit direkt från IOGT-NTO, men den har liten förankring i verkligheten. Jag hävdar fortfarande att man skall ge pengar till dem som bedriver en effektiv verksamhet. Men om man ser på svensk alkoholpolitik under de senaste tio åren har den inte åstadkommit några förbättringar. Konsumtionen har ökat, och vi ser ofta i tidningarna att ungefär hälften av den alkohol som konsumeras i Sverige säljs utanför Systembolaget. Vi läser om att skolbarnen kan skaffa sig hembränt med ganska små insatser. WHO-målet för alkoholpolitiken, som så högtidligt har antagits av riksdagen, är i dag lika avlägset som det var den dagen som vi beslutade att satsa på det. Det irriterar mig att statsrådet säger att jag lämnar missvisande uppgifter. Det gör jag inte medvetet. Men jag har källor som jag betraktar som mycket säkra. Jag skrev att IOGT-NTO får offentliga anslag på 112 miljoner. Statsrådet kom i sin uppräkning upp i drygt 100 miljoner. Det skiljer alltså ca 10 %. Jag har angett att det statliga stödet är 18 miljoner. Statsrådet säger att det är 5 miljoner. Jag skall kontrollera detta en gång till. Om jag har fel ber jag om ursäkt. Men om jag inte har fel kommer jag att återkomma. Jag förstår inte varför statsrådet gör en sådan lång uppräkning i svaret om vart pengarna går. Enligt statsrådet hade jag ju i alla fall till 90 % rätt. Dessa anslag går alltså till studiecirklar, lokaler, folkhögskolor, ALU-tjänster och lönebidrag. Det kan väl inte vara motiverat att man ger en nykterhetsorganisation anslag till lönebidrag och ALU-tjänster bara för deras egen skull. Det måste ju ske på grund av att de gör någon nytta inom sitt område. Det har de bevisligen hittills inte gjort. I slutet av svaret skriver statsrådet något som gör att jag anser att jag har litet rätt i alla fall. Hon skriver: "Det föreligger således skäl som kan tala för att utge statligt stöd -." Det står alltså inte att det talar för statligt stöd. Det är förvånansvärt med en sådan skrivning. Men jag förstår ändå att statsrådet i någon mån ifrågasätter verksamheten. Det står även något som förvånar mig mycket, nämligen "att det till det statliga stödet bör knytas vissa krav på verksamhetens inriktning och resultat.". Fru talman! Jag trodde faktiskt att man, när statliga pengar delas ut 1995, när det i praktiken knappast finns några pengar, alltid ställer krav på effektivitet i verksamheten. Jag trodde även att man på den tiden som det begav sig, när staten disponerade mer pengar, ställde krav på verksamheten och inte pytsade ut pengar till höger och vänster av gammal vana. Fru talman! Jag har några frågor till statsrådet. Vad är det, baserat på den erfarenhet som vi nu har när det gäller IOGT-NTO:s ungdomsförbunds och IOGT-NTO:s seniorverksamhets resultat, som talar för fortsatt stöd från skattebetalarna? Delar statsrådet min uppfattning att man, om man skall ha stöd från skattebetalarna, skall visa att det finns något som motiverar verksamheten? Om någon vill bedriva en verksamhet och gör det utan att begära att andra skall betala för det, så à la bonheure, det är upp till dem själva. Men när det handlar om statliga pengar måste man kräva något resultat från den som är bidragsmottagare.
Fru talman! Jag förmodar att Sten Andersson, som är intresserad av alkoholpolitiska frågor, liksom jag är oroad över en hel del av det som sker i samhället i dag. En del av de siffror som handlar om att WHO målet ännu inte finns i sikte är ett uttryck för att det finns anledning till oro. Men det som är särskilt oroande i dagens situation är kanske ändå det som händer med ungdomarna. Något har inträffat som jag tror att inte bara jag utan väldigt många nästan inte trodde var möjligt, nämligen att folkölsberusningen bland ungdomar har blivit mycket stor. Jag trodde kanske inte ens att man riktigt kunde berusa sig så till den grad på folköl som det nu visar sig att ungdomar i 13-14 årsåldern gör när de dricker nio folköl och därmed får i sig en kvarting sprit. NTO? Jo, därför att detta är frågor som ytterligare understryker det som är på gång när det gäller alkoholpolitiken, nämligen att kraft måste läggas på preventionsarbetet mer än på något annat. Det är förbjudet för ungdomar att köpa öl. Det är förbjudet för ungdomar att dricka öl. Och det är förbjudet att langa. Ändå tycks ungdomar inte ha någon svårighet att berusa sig med folköl. Den här typen av problem kan egentligen bara i grunden lösas med ett preventionsarbete som riktar sig till folk lokalt och regionalt, så att man där åstadkommer en stark folklig förankring för de insatser som görs för ungdomar och mot tillgång på alkohol till dem. Det är i detta sammanhang som alla frivilliga organisationer, inkl. IOGT-NTO, kommer in på plan, och inte minst deras ungdomsorganisationer.

Naturligtvis skall de pengar som staten satsar vara effektiva. Vi utvärderar dessa anslag mellan varven. Vi förbereder ett uppdrag när det gäller att också gå igenom dessa bidrag via Folkhälsoinstitutet, något som man naturligen gör mellan varven och som vi förstås skall göra även på detta område.
Fru talman! Fru statsråd! Jag delar uppfattningen att det är upplysning som måste till. Vi har sett att den förbudspolitik som vi har haft i Sverige under många år har om inte totalhavererat så nästintill i alla fall. Jag anser att det är positivt att statsrådet nu anser att man skall gå ut med mindre förbud och mer tala om de negativa konsekvenserna av ett överdrivet alkoholintag. Jag håller med om att det är viktigt att ungdomar talar om dessa saker med andra ungdomar. Jag tror att de har bättre förmåga att bli förstådda och större möjligheter att kommunicera på ett vettigt vis. Men min fråga gäller då IOGT-NTO:s ungdomsförbund och dess medlemsantal, för det är inte fråga om några 40 000: Har man åstadkommit det resultat som kan förväntas med tanke på de bidrag från stat, kommuner och landsting som man trots allt har fått? IOGT-NTO som organisation har ju andra inkomstkällor än staten. Man har en omsättning genom sina lotterier på nära 900 miljoner kronor om året. I de besparingstider som vi nu, tyvärr, lever i anser jag att en organisation som kanske trots allt får 90 % av sin omsättning från annat än offentligt stöd borde kunna klara sig på det stöd som man själv plockar fram. Fru talman! Vi kan bolla med siffror när det gäller bidrag och antalet medlemmar. Men en bild som de flesta svenskar får, i alla fall de som tittar på TV:s sändningar på Kristi himmelsfärdsdag - folknykterhetens dag - när de årliga sändningarna görs från Skansen är att det talas om vikten av en ökad nykterhet. Kameran zoomar då över åskådarna. Då ser man att det bara sitter någon enstaka på första bänk, tre på fjärde bänk och sju på åttonde bänk. Bara det visar att det är en organisation som kanske inte totalt, men i alla fall till en del, har havererat. Utvecklingen håller på att rikta ett grundskott mot den här verksamheten. Jag har läst intervjuer med både nuvarande ordföranden och förre ordföranden. De säger: Vår överlevnad kan hänga på en mycket skör tråd.
Fru talman! Förbudspolitiken har havererat, säger Sten Andersson. Men vår alkoholpolitik är en kombination av olika insatser där helheten blir så effektiv som delarna är. Förbudspolitik är kanske inte det vanligaste. Ett försök att begränsa tillgängligheten ingår i stället på utbudssidan både genom det viktigaste instrumentet, Systembolaget, och genom prispolitiken. På efterfrågesidan däremot handlar det om vård, behandling och prevention. Denna treenighet i politiken har gällt förut och gäller fortfarande. Jag hoppas att den också kommer att gälla framöver. Allteftersom tiden går kan tyngdpunkten komma att ligga litet olika, beroende på utvecklingen i samhället. På den punkten har jag sagt att jag tror att preventionsarbetet blir allt viktigare och att upplysning, kunskap, påverkan från människa till människa samt umgängesvanor är väldigt viktiga för hur det i praktiken kommer att gå. Jag tror faktiskt att det är så, precis som Sten Andersson säger, att när ungdomar pratar eller umgås med andra ungdomar skapas väldigt mycket av de vanor som också får betydelse för hela gruppen. Jag vet att just IOGT-NTO:s ungdomsorganisationer har påtagit sig en uppgift som jag tycker verkar väldigt lämplig och bra för en ungdomsorganisation. De har nämligen sagt att de skall vara ute där ungdomar är och att de skall vara nyktra. Det tror jag är en viktig insats från de här ungdomsorganisationernas sida som visar att också de anpassar sig till en ny tid och ser vad som behöver göras. I IOGT-NTO:s ungdomsorganisationer liksom i många andra ungdomsorganisationer, t.ex. de politiska, har ungdomar naturligtvis en tendens att bli äldre och att lämna de här organisationerna. Det är således en stor omsättning på ungdomar i ungdomsorganisationerna. Det är nog inte så konstigt. Efter en viss uppmärksamhet i den här frågan har just IOGT-NTO lagt ner ganska mycket möda på att rensa i sina register efter en tid - trots allt vet man ju först efter en tid vilka ungdomar som lämnat organisationer eller inte - och det skall naturligtvis göras. Det skall inte lämnas bidrag på falska grunder. Där tror jag att vi kan vara alldeles överens, även med dem. Jag känner alltså fortfarande en stark övertygelse om att folkrörelserna i det alkoholpolitiska arbete som behöver göras, och även skärpas, på den lokala nivån i det preventiva arbetet spelar en alldeles avgörande roll. Vilken roll en organisation spelar får naturligtvis på lång sikt bli avgörande för statsbidragen. Men ännu viktigare är att detta delvis reglerar sig självt i den meningen att det är de organisationer som kan attrahera medlemmar som finns kvar som organisationer. Den frågan löser sig alltså relativt hyggligt av sig själv.

Fru talman! Vi politiker försöker på olika vis påverka utvecklingen. Jag vill påverka människorna mindre och statsrådets parti kanske litet mera. Men naturen kan vi inte påverka. T.o.m. jag begriper att den som är ung en gång blir litet äldre. Det hör ju till naturlagarna, som vi dess bättre inte kan gå in och fingra på. Det här med förbud har misslyckats. I Malmö, och jag tror inte att Malmö är så speciellt som exempel, säger polisen och socialvården att det i dag finns en ofantlig marknad för hembränd sprit, trots förbud. Det bryr sig, tyvärr, alltför många ungdomar inte om. Detta är både ledsamt och beklagligt. Vi är överens om att ungdomar är bäst på att kommunicera med andra ungdomar. Men de ungdomar som finns och som "avlönats" av UNF har skött sitt uppdrag dåligt; detta baserat på nu befintligt resultat. I det här huset har vi tyvärr en debatt - jag måste erkänna att också jag medverkat till beslut där - som är helt overklig för folk utanför. För att komma till rätta exempelvis med alkoholproblemen finns det ett par partier här som säger att vi skall förbjuda minibarer på hotellen. Det blev, dess bättre, inte så. För den som handlar en drink från hotellbaren på hotellrummet blir det för dyrt. Skall vi diskutera i sådana banor har vi inte en chans att någorlunda komma till rätta med detta. Jag håller med om att ungdomsförbunden har tappat medlemmar till följd av utvecklingen. På min tid - någon gång på Hedenhös tid - var det förbjudet att ha något slags nöjesaktivitet på helger. Därför skrev man in sig i IOGT, och det gjorde nog också jag, och t.o.m. i Centerns ungdomsförbund som arrangerade danser på påskafton, påskdagen, juldagen etc. Allt sådant är borta i dag. Det är klart att siffrorna på den tiden till en del inte var korrekta genom att man inte sökte sig till de här förbunden därför att man kände för själva tanken och idén med dem. I stället var det av rent mänskliga och praktiska skäl som man gjorde det. Jag noterar i alla fall med tacksamhet att statsrådet här i dag har sagt att hon skall hålla ett öga på de här bidragen och medverka till att vi får ut så mycket som möjligt av de pengar som ändå kommer från skattebetalarna. Dessa förväntar sig ju att deras skattepengar används så effektivt som möjligt.
Fru talman! Sten Andersson upprepar att förbudspolitiken har misslyckats. Jag vet inte riktigt vilken slutsats jag skall dra. Hela politiken skulle ju vara misslyckad om man ser till att det fortfarande dricks sprit. Det är klart att förbudspolitiken i den meningen inte har varit tillräcklig. Den har väl heller inte varit avsedd att förhindra förekomsten av alkohol i samhället. Däremot kan man ju undra: Om man skulle släppa på de förbud som vi ändå har, skulle situationen då bli bättre? Skulle det bli bättre vad gäller ungdomars folkölsdrickande om det var fullständigt fritt fram? Nej, förmodligen inte. Men det faktum att de ändå får tag i folköl och dricker folköl visar någonting annat: Det är inte tillräckligt med en begränsning av tillgången, utan detta måste också fotas i ett rejält förankringsarbete när det gäller människors inställning. Det gäller ungdomarna själva, men kanske ännu mera föräldrar och vuxna i allmänhet. Även handlare måste i det här sammanhanget hålla på förbudet och inte sälja till ungdomar. Sedan tycker jag kanske inte att det är alldeles rimligt att anklaga UNF för att ungdomar dricker. UNF skall naturligtvis vara och är nog gärna med på plan när det gäller att resonera kring ungdomar och dryckesvanor, men det är klart att de aldrig kan ha det huvudsakliga ansvaret. Det har alla vi andra - alla vuxna och alla föräldrar; alla som har möjlighet att skapa den kultur i samhället som gör det naturligt, eller onaturligt, att ungdomar är och förblir nyktra. Jag tycker ändå att detta är en väldigt viktig insats som inte bara IOGT-NTO har ansvar för, utan som alla vuxna och alla organisationer har ett ansvar för att arbeta med. Eftersom vi nu ändå kan se att vi riskerar att få ett ökat problem på det här området är det också viktigt att vi alla stöttar de goda insatser som görs. Naturligtvis skall vi vara noga med att utvärdera och ta reda på hur vi bäst använder våra pengar. Det är närmast en självklarhet.

Fru talman! Sigge Godin har frågat mig dels om regeringen avser att komplettera direktiven till Sjukoch arbetsskadekommittén så att kommittén kan utreda en hållfast och långsiktig sjukförsäkring, dels om regeringen är beredd att låta kommittén förutsättningslöst överväga nivåerna i en ny sjukförsäkring. Försäkring för inkomstbortfall vid ohälsa tillhör de mest fundamentala delarna av välfärdssamhället. Försäkringsskyddet kan teoretiskt tillgodoses på flera olika sätt: inom ramen för en av staten organiserad allmän försäkring, genom försäkringar som täcker alla anställda inom ett avtalsområde och regleras mellan parterna på arbetsmarknaden eller i form av försäkringar som tecknas för speciella grupper eller enskilda individer. Starka skäl talar för att nuvarande rollfördelning mellan staten och parterna på arbetsmarknaden bör kvarstå. Staten står för inkomstskyddet upp till en viss, relativt hög nivå och för ett grundskydd vid varaktig ohälsa för grupper som inte fått fotfäste på arbetsmarknaden, medan parterna på arbetsmarknaden i viss mån kompletterar därutöver. För att ge en allmän ohälsoförsäkring legitimitet och för att upprätthålla långsiktig kostnadskontroll måste det samlade försäkringsskyddet vid inkomstbortfall orsakat av ohälsa vara så utformat att det uppfyller krav på både effektivitet och rättvisa. I direktiven till Sjuk och arbetsskadekommittén sägs att kommittén skall undersöka förutsättningarna för att uppnå en samsyn vad gäller de ramar inom vilka tilläggsförsäkringarna bör hållas. Kommittén skall också kartlägga och analysera de avtalsreglerade och andra förekommande tilläggsförmåner som finns i dag. Kommittén har alltså inte i uppdrag att utforma tilläggsförsäkringar, än mindre att själv vara part i förhandlingar mellan parterna. Däremot innehåller kommitténs direktiv att det till beredningen bör knytas en särskild referensgrupp med parternas representanter i kommittén, som under ledning av kommitténs ordförande borde få till uppgift att kartlägga, analysera och söka formulera en samsyn kring ramarna för tilläggsförsäkringar. Det har numera framkommit att den samsyn i fråga om tilläggsförsäkringar som är nödvändig för att bedriva ett arbete i kommitténs referensgrupp saknas. Anledningen till detta synes i första hand vara att Svenska Arbetsgivareföreningen avstått från att medverka i den referensgrupp som enligt vad som framgår av direktiven bl.a. hade att analysera förutsättningarna för en tilläggsförsäkring vid arbetsskada och möjligheter till samsyn i övrigt kring tilläggsförsäkringar. Jag utgår ändå från att denna analys skall kunna genomföras i kommitténs regi. Regeringens ståndpunkt är att ersättningsnivån 75 % och karensdagen i den allmänna försäkringen för närvarande är nödvändiga inslag i den ekonomiska saneringspolitiken. Å andra sidan är det också viktigt att ersättningsnivåerna inte sänks ytterligare eller att taket sänks. Då skulle ohälsoförsäkringens karaktär av generell inkomstbortfallsförsäkring riskera att gå förlorad. Några nya direktiv till Sjuk och arbetsskadekommittén kommer därför inte att lämnas.
Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Jag har ställt de här frågorna därför att redan innan regeringen skrev sina direktiv visste vi att parterna inte hade något intresse av att medverka i några förhandlingar om tilläggsförsäkringar. Trots detta skrev regeringen in det krav som statsrådet här har redovisat, och i dag vet vi att det inte gått att samla några parter för att diskutera frågan om tilläggsförsäkringarna. Därmed är regeringens ventil för högre ersättningsnivåer i sjukförsäkringen stängd. Tilläggsförsäkringarna var en viktig fråga i anslutning till kommitténs arbete, även om vi inte har som uppgift att föra några förhandlingar med parterna. Det är ju en självklarhet att det inte kan vara en kommittés uppgift. Jag har också ställt frågorna utifrån den debatt som företrädare för regeringen fört tidigare under året. Finansministern hävdade för en tid sedan att 75 % ersättningsnivå är en internationellt hög nivå, och att vi nog får leva med det en lång tid framåt. Samtidigt har socialministrarna, såväl Ingela Thalén som Anna Hedborg, i minst en artikel hävdat att nivån bör vara 80 %, att karensdagen skall bort och att begränsningsregeln också skall bort. Eftersom det tydligen råder delade meningar i regeringen, blir min fråga återigen: Vilken åsikt har regeringen om nivåerna och om sjukförsäkringen? Socialdemokraterna säger sig hävda att inkomstbortfallsprincipen och 75 % ersättningsnivå skall gälla. Låginkomsttagare, och även andra man talar med, anser att 75 % ersättningsnivå inte rimmar med inkomstbortfallsprincipen. De anser att 75 % inte är något annat än en grundtrygghet. Min fråga blir: Är regeringen på väg bort från inkomstbortfallsprincipen? Om inte, hur avser regeringen att leva upp till denna princip? Fru talman! Folkpartiet står fast vid uppfattningen att sjukförsäkringen skall vara robust, långsiktig och försäkringsmässig och att den skall inneha en självrisk. Den skall ge varaktig trygghet vid sjukdom. Vi anser att det krävs en 80-procentig nivå för att människor skall kunna bibehålla en rimlig standard vid någon tids sjukdom. Jag har i min enfald trott att Folkpartiet och regeringen var överens, att det fanns en samsyn här. Folkpartiet anser också att den generella försäkringen skall gälla alla. Det är nämligen av yttersta vikt att alla på arbetsmarknaden finns med i försäkringen - det gör de ju för närvarande - inte minst för att garantera stabiliteten och långsiktigheten. Jag delar statsrådets uppfattning att försäkringen måste vara effektiv och rättvis. I dag planerar vissa fack att medverka till att kollektiva försäkringar skall tecknas ute i Europa. Jag ser en uppenbar risk att höginkomsttagarna, som drabbas av både låga nivåer och taket i försäkringen, inte anser sig rättvist behandlade och därmed planerar för andra former av försäkringar. Det drabbar då statens del i sjukförsäkringen. Hur ser statsrådet på detta fenomen, och hur påverkar detta begränsningsregeln som Anna Hedborg tidigare ville avskaffa? Fru talman! Den viktiga frågan gäller då försäkringsmässigheten. Hur kommer regeringen att göra med avgifterna? Skall de fortsättningsvis enbart tas ut upp till taket på 7,5 basbelopp, eller finns det planer på att släppa taket i avgifterna, men bibehålla det när det gäller förmånerna? Avslutningsvis, fru talman, vill jag säga att jag tolkar statsrådet Hedborgs svar så att det inte kommer några tilläggsdirektiv. Det står så i texten. Men mellan raderna kan man läsa att det betyder att kommittén själv får utforma den sjukförsäkring som den finner bäst och rimligast, utan att regeringen har några andra krav på hur den skall se ut än de som tidigare redovisats.

Fru talman! Jag vill passa på tillfället att ställa en fråga till statsrådet Hedborg. Är utredningen i fråga oförhindrad att ta egna initiativ, dvs. att överväga andra alternativa lösningar? Vi inom Moderata samlingspartiet har offentligt redovisat ett förslag till allmän hälsoförsäkring, som bl.a. går ut på att man skall ha samordning med sjukpenningförsäkringen. Kan utredningen ta upp detta förslag till analys under sitt arbete?
Fru talman! Sigge Godin frågade om det finns delade meningar i regeringen om nivån 75 %. Det gör det inte. Vi är alldeles överens. Av ekonomisk nödvändighet hamnar vi på nivån 75 %. Vi ser inte hur det alldeles omedelbart kan komma att lösas på annat sätt än genom att vi under ett antal år framöver sannolikt kommer att tvingas ligga kvar på den nivån, medan det ekonomiska saneringsprogrammet fullföljs. Om den saken finns det inga delade meningar i regeringen. Det är inte heller så att regeringen är på väg mot något grundtrygghetssystem. Jag tror att det är en väldigt viktig uppgift för de partier som är överens om att det är viktigt med en allmän inkomstbortfallsförsäkring att hålla ordning på principerna för vad en inkomstbortfallsförsäkring respektive en grundtrygghetsförsäkring är. En grundtrygghetsförsäkring skall se ut på ett bestämt sätt för att vara någonting annat än den allmänna inkomstbortfallsförsäkringen.

Därmed tappas det allmänna försvaret för den allmänna försäkringen. Det finns bland partierna i riksdagen konkreta förslag till vägar att nå dithän också vad gäller grundtrygghetsförsäkring. Skall man skapa styrka i försvaret kring den allmänna inkomstbortfallsförsäkringen är det viktigt att vi som håller på den håller ihop vad gäller de principiella skillnaderna. Jag kan konstatera att Sigge Godin och Folkpartiet i sitt program föreslår att ersättningsnivån i bl.a. sjukförsäkringen skall vara 80 % men att beräkningssättet för den förmånsgrundande inkomsten skall ändras och inkomsten räknas på historisk inkomst. Folkpartiets egna beräkningar tycks innebära att kostnaderna ungefär tar ut varandra jämfört med vår regel om 75 %. Förslaget skulle kunna innebära en kompensationsnivå på 75 %, eller kanske t.o.m. lägre, i förhållande till aktuell inkomst. Det är tydligen inte faktiskt utgående inkomst eller sjukersättning som är den huvudsakliga grunden för Folkpartiets oro och tvekan inför att medverka till en stabil överenskommelse om ohälsoförsäkringen. Det skulle skapa ytterligare robusthet och trygghet inför framtiden om människorna visste att det finns partier som är beredda att stå fast vid och försvara den allmänna inkomstbortfallsförsäkringen, om än på något låg nivå av ekonomisk nödvändighet just nu. Sten Svensson frågar mig om Sjuk och arbetsskadekommittén är oförhindrad att utreda helt andra lösningar än dem som finns beskrivna i direktiven. Kommittén måste naturligtvis i huvudsak ägna sitt arbete åt det som står i direktiven. Sedan är det förstås möjligt för utredningen att göra utblickar åt andra håll. Men det huvudsakliga utredningsarbetet bör bedrivas i enlighet med direktiven.
Fru talman! Jag skall börja med detta vad Folkpartiet vill då det gäller att räkna på historisk inkomst. Regeringen talar i direktiven om att man skall pröva den modellen. Det är inte någonting som har flugit på oss, utan det är vad regeringen tycker att man skall fundera över. Det är en del i hur man kan hantera problematiken. Jag är inte riktigt på det klara med vad statsrådet säger om ersättningsnivån. I det svar som jag fått står det att det rimliga för närvarande är nivån 75 %. När skall nivåerna ändras? Det går ju väldigt bra i ekonomin, säger regeringen. Då förväntar man sig att regeringen nu klarar ut mycket av de problem som vi är överens om att vi har i svensk ekonomi. När tänker regeringen förändra nivåerna till möjligen 80 % när nu ventilen med tilläggsförsäkringen har fallit bort? Är det ett nytt vallöfte som stakas ut, eller är det vid något annat tillfälle som man skall räkna med att detta skall förverkligas eller i varje fall diskuteras? Visst är det viktigt, Anna Hedborg, att vi som tycker att inkomstbortfallsprincipen är viktig också är överens om principerna. Det är fler än jag i utredningen som tycker att det är litet konstigt att en stor bit av direktiven faller undan, och vi vet inte hur vi skall göra i stället. Dessutom har socialdemokraterna ingen egen majoritet i utredningen. Det finns möjlighet för var och en att konstruera sin modell och lämna över den till regeringen. Är det den modellen som regeringen förväntar sig - alltså att varje parti har sin modell som redovisas klart och tydligt - eller är det på något annat sätt som regeringen har tänkt att vi skall hantera detta? Jag diskuterar inte detta med direktiv därför att jag vill jaga regeringen, utan jag vill att det skall finnas ett klart och entydigt uppdrag. Det finns det inte i dag. Det har hänt tidigare att direktiven har svajat av olika orsaker. Därför ställer vi dessa frågor, och vi får väl acceptera de svar som vi får. Visst är det viktigt med helheten och klara åsikter om linjerna. Men då får socialdemokraterna, som ändå har flest ledamöter i utredningen, precisera sig.

Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Det finns alltså inte något hinder för utredningen att ta in våra synpunkter. Jag har aktualiserat frågan av det skälet att vårt förslag förutsätter att man gör samordningar med övriga försäkringar. Det är väldigt angeläget i dagens statsfinansiella läge. Vårt förslag till allmän hälsoförsäkring är också ett bra alternativ när det gäller att finna ett nytt finansieringssystem för sjukvården i framtiden. Jag skall inte här utveckla vad det går ut på, för det kommer att framgå av de motioner som vi kommer att väcka där vi mera utförligt kommer att redovisa vad förslaget går ut på. Jag vill än en gång tacka för svaret.
Fru talman! Folkpartiets förslag är bara regeringens öppning i direktiven, säger Sigge Godin när det gäller att räkna på historisk inkomst. Det var en ganska viktig del i Folkpartiets besparingsalternativ. Det gav en lika stor besparing, kanske rent av större, som förslaget på 75 % gjorde. Det måste betyda att Folkpartiet ändå räknar med att 75 % kunde vara ett lämpligt utfall jämfört med aktuell inkomst. Annars skulle det ju inte finnas någon besparing i Folkpartiets besparingsprogram. Vad gäller besparingar har Folkpartiet i andra sammanhang sagt att man har alternativ till regeringens förslag. Det är ju ganska väsentligt för dem som skall leva på pengarna att de får veta att när Folkpartiet säger att 75 % är för litet och 80 % är lagom, så är 80 % på det underlag som Folkpartiet räknar med lika med 75 % på dagens underlag. Det kan ju ändå inte vara precis där den stora och grundläggande principiella skiljelinjen går mellan en allmän inkomstbortfallsförsäkring och en grundtrygghet. Sigge Godin undrade om man inte skulle kunna tänka sig att ändra nivåerna nu när det går så bra i ekonomin. Det går ju bättre i ekonomin därför att de besparingsprogram som finns ligger där de ligger, och att de skall genomföras. Är det så att vi börjar räkna med besparingarna innan de ens är genomförda och återställa systemen utan att tala om någon finansiering har vi inget saneringsprogram. Då kanske det inte skulle gå fullt så bra. När det gäller tidpunkten måste man konstatera att först måste vi genomföra budgetsaneringen, sedan måste vi skapa den tillväxt som kan fördelas i framtiden och så måste vi resonera om var någonstans de allra viktigaste sociala insatserna finns att göra. Det kan hända att det är i försäkringsnivåerna, men det kan också hända att det gäller annat. Det kan handla om barnbidrag, pensioner eller sjukvård eller kanske om de grupper som har varit långtidsarbetslösa eller långtidssjuka och har svårt att komma tillbaka. Dessa grupper vill jag väldigt gärna föra in i den diskussionen. Därefter får vi bestämma vad som behöver göras och när. När det gäller regeringens förväntningar på utredningen vore det naturligtvis önskvärt om man i utredningen kunde hitta så breda majoriteter som möjligt för lösningar som ligger inom de ramar som direktiven i stort sett handlar om, inklusive de kostnader i besparingarna som 75 % och en karensdag skulle innebära. Detta är ju en fullständigt självklar utgångspunkt, inte minst i en utredning där vi medvetet - precis som Sigge Godin påpekar - inte har en egen majoritet. Den fasta förhoppningen är bl.a. att det skall gå att hitta breda majoriteter. Ni får göra som ni vill, säger Sten Svensson och Sigge Godin. Nja, det är klart att direktiv ändå är avsedda att fungera som direktiv. Att man kan göra vad som helst stämmer inte riktigt överens med de direktiv som trots allt föreligger. Bl.a. går det ju inte att i den här utredningen ägna en massa möda åt en samordning över hela linjen i någon form av olika försäkringar som inte har med varandra att göra. I så fall skulle nog utredningen få lov att sitta längre och dessutom få svårt att hitta några majoriteter alls. I den mån det finns samordningsfrågor som handlar om att man faktiskt behöver hitta kontaktpunkter mellan olika försäkringar är dessa däremot en väldigt viktig uppgift för utredningen. Det är viktigt att se på utfallet i ohälsoförsäkringen och i a-kasseförsäkringen och bl.a. samverka, så att man är alldeles säker på att människor inte ramlar mellan stolarna, mellan trygghetssystemen. Detta är en mycket viktig samordningsuppgift i utredningen som jag hoppas mycket på. Det finns naturligtvis en risk att några människor hamnar mellan systemen när varje försäkring renodlas på sitt sätt. Då är det väldigt viktigt att vi finns med och har den kunskap som utredningen kan skapa om var riskerna eventuellt kan finnas.
Fru talman! Anna Hedborg borde kanske vara litet försiktig med att ge några halva löften om att det för närvarande inte går att höja ersättningsnivåerna, men på sikt. Återkom då när det blir dags för detta - det är schystare mot väljarna att göra så. Vi i Folkpartiet räknar på vad som skall berättiga till sjukersättning. I dag är ju tolkningen av detta ganska vid. Vi i Folkpartiet tycker ändå, och sannolikt också utredningen - jag behöver kanske inte gå in på vad utredningen kommer fram till men jag tror inte att vår ståndpunkt skiljer sig från utredningens - att det är här vi sparar pengarna. Det är därför vi tycker att det kan vara rimligt med 80 % redan i dag. När det gäller utredningens möjligheter att jobba vidare är det inte så att vi är handfallna och inte klarar av att jobba med detta. Det finns en oerhört bred kompetens hos de experter m.fl. som sitter i utredningen. Men visst känns det litet konstigt när en stor del av direktiven bara faller bort och inte längre finns. Fru talman! Jag vill återkomma till frågan om tilläggsförsäkringarna och kommitténs uppdrag. Som statsrådet säger har vi till uppgift att kartlägga och analysera de avtalsreglerade och andra förekommande tilläggsförmåner som finns i dag. Min fråga är: I vilket syfte vill regeringen att vi skall göra detta? Det kan vara bra att få det klart för sig, för det är ju inte någon självklarhet att parterna på arbetsmarknaden tycker att detta är någonting för en statlig kommitté. Om jag har förstått dem rätt känner de sig aningen trampade på tårna genom att detta uppdrag begärs av kommittén. Vi jobbar för fullt med den uppgiften, men det kan vara bra för oss att veta vad man skall ha detta till. Vad skall det användas till? Det kan användas till många olika saker. Det vore egentligen bra om vi visste vad regeringen vill att vi i utredningen konkret och totalt skall uträtta. Det kanske rör på sig efter nyår så att vi får se vad som händer då. Låt mig ändå avsluta med att säga att det är helheten i sjukförsäkringen som är väsentlig. Naturligtvis är det också väsentligt att man skall försöka skapa klarhet där det finns beröringspunkter med andra försäkringar, så att människor inte kan gå mellan systemen. Det är också viktigt att veta att det finns en trygghet och en långsiktighet i systemet och i förhållandet mellan avgifter och ersättningsnivå på en rimlig nivå. Vi måste få med alla människor på arbetsmarknaden, så att de inte gör allt de kan för att på något sätt försöka ta sig ur detta system och skapar andra möjligheter som är billigare för höginkomsttagare och andra grupper som sällan är sjuka. Det är ju dessa grupper som ger stabiliteten i försäkringen, och detta är därför väldigt viktig.
Fru talman! Sigge Godin tycker inte att jag skall säga någonting om nivåerna utan att ha pengar att lägga i påsen. Men jag blir förstås tillfrågad om den principiella inställningen till 75 %-nivån. Beror den på att 75 % är önskvärt eller nödvändigt? Då svarar jag att den beror på att det är nödvändigt. Detta är svaret på frågan. Svaret är alltså inte att 75 % skulle vara bättre än någon annan nivå. Hela upplägget i Sjuk och arbetsskadekommitténs direktiv gick ju ut på att försöka skapa ett offentligt samtal kring tilläggsförsäkringarna som skulle vara byggt på bättre kunskaper och helst ordentlig genomlysning av parterna själva och deras argument. Det var tanken. Det är naturligtvis en självklarhet - vare sig man vill eller ej - att om nivån i den allmänna sjukförsäkringen blir litet lägre så kommer ett tryck på andra typer av lösningar att uppstå här och där. Om man väljer andra lösningar är det väldigt viktigt för stabiliteten i försäkringen att dessa inte slår ojämnt och skapar ojämlikhet - därom tror jag vi är ganska ense. Annars blir ju också arbetsmarknaden instabil. I ett system som vårt kommer detta självfallet att leda till kompensationskrav. Det kommer också att driva fram starka lönekostnadsutvecklingar i framtiden om vissa grupper skall gå före andra utan att ha särskilt stora behov.

Jag kan bara hålla med om att helheten och tryggheten är viktiga. Ytterst handlar våra socialförsäkringar om att man skall skapa ekonomisk trygghet för de försäkrade. För att fylla den funktionen måste systemen förstås upplevas som trygga av medborgarna. Efter ett mycket hårt budgetarbete under ett års tid har vi i alla fall återskapat stabilitet i statens finanser och därmed förutsättningar för att bibehålla välfärdssystemet, även om vi kan tycka att 75 % är en något begränsad nivå. Jag tycker nu att vi politiker borde ta chansen att ge den stabilitet som en bred majoritet kring en allmän inkomstbortfallsförsäkring skulle kunna ge.

Fru talman! Jag vill börja med att tacka samordningsministern för svaret. Innehållet i det är naturligtvis ganska väntat i så måtto att Jan Nygren hänvisar till att det pågår ett remissarbete och att regeringen anser det naturligt att invänta remissinstansernas synpunkter innan man mera i detalj tar ställning till förslagen. Det är klart att det är en rimlig ståndpunkt att man skall invänta remisserna när det handlar om att i detalj och definitivt diskutera hur en lösning kan komma att se ut. Däremot vore det, tycker jag, fullt möjligt för regeringen och Jan Nygren att mera principiellt ge uttryck för en viljeinriktning när det gäller hur en modern regional offentlig organisation och en ändrad uppgiftsfördelning på regional nivå skall se ut i Skåne men också i landet i övrigt. Till det som jag tycker är spännande med Regionberedningen hör den analys som ligger bakom de förslag som man sedan har kommit fram till. En slutsats som man drar i beredningen är att samhällsutvecklingen kommer att öka den regionala och lokala nivåns betydelse. Då pekar man bl.a. på EU-inträdet och det faktum att de ekonomiska gränserna håller på att monteras ner. Detta öppnar då i sig för interregionalt samarbete inom EU. Detta leder i sin tur till ökade krav på regional handlingskraft och på att den regionala organisationen skall vara demokratiskt förankrad, vilket alltså är Regionberedningens slutsatser. Från den analysen kommer man bl.a. fram till den slutsatsen att det regionala utvecklingsansvaret skall föras över från länsstyrelserna till ett nytt regionalt organ, regionfullmäktige. Länsstyrelsernas roll skall renodlas till att de enbart skall vara statliga myndigheter, statens företrädare i regionen, länet. Fru talman! Jag är för min del övertygad om att Regionberedningen har gjort en riktig bedömning och analys av just vilka krav som samhällsförändringarna kommer att ställa på en framtida regional organisation. Jag tror ganska bestämt att det är så att den utveckling som vi nu ser mot ett regionernas Europa också kräver en förändrad regional offentlig organisation ungefär enligt de riktlinjer som Regionberedningen har dragit upp. Ett skäl - men bara ett - till att det finns ett starkt stöd i Skåne för Regionberedningens förslag är att det alls icke enbart handlar om att slå samman länen, vilket i och för sig är befogat, utan också om det som är nog så viktigt, nämligen att utveckla en sorts regionalt självstyrelsesystem och att utveckla ansvaret i regionerna. Till detta skall läggas - om man skall förklara varför stödet i Skåne är så starkt - att vi i Skåne under decennier har dragits med en regional oreda som beror på att vi har haft tre landstingshuvudmän, två län och ett antal kommunalförbund för lösandet av olika uppgifter. Det vore intressant att höra vilken syn Jan Nygren har på just de här mer principiella frågorna som ju faktiskt Regionberedningen tar upp och diskuterar. Fru talman! Jan Nygren pekar i sitt svar också på att han ser det som en grundläggande utgångspunkt för det fortsatta beredningsarbetet att förslag till ändringar bör ha en stark förankring hos de berörda människorna liksom hos lokala och regionala samhällsorgan. Detta är naturligtvis viktigt. Jag måste då understryka att det i Skåne finns ett mycket starkt stöd i så gott som alla partier - med vissa marginella avvikelser - för de förslag som Regionberedningen har lagt fram. Det gäller alltså förslaget om ett Skånelän men också om ett utvecklat regionalt utvecklingsansvar. Avslutningsvis finns det en stark opinion i Skåne som helst vill se Regionberedningens förslag genomfört fullt ut. Men vi får naturligtvis respektera det faktum att det finns andra uppfattningar i andra delar av landet. Det är ganska självklart att det är så. Men jag vill ändå fråga samordningsministern om han - i den mån man inte skulle kunna komma fram på den väg som vi nu kan se, nämligen att genomföra Regionberedningens förslag fullt ut - ser några alternativ som innebär att man skapar lagliga möjligheter till olika lösningar i olika delar av landet. Eller: Är det t.ex. möjligt att i väntan på en mer genomgripande reform - om vi nu skulle behöva vänta - att inleda en försöksverksamhet i Skåne i stort sett enligt den modell som Regionberedningen har skisserat? Det är de frågor som jag vill ställa.

Fru talman! Det här är en viktig fråga, speciellt för oss i Skåne. Statsrådets besked att det skall lämnas ett förslag till riksdagen i början av nästa år om att bilda ett Skånelän tycker jag är positivt. Det finns en bred förankring hos skåningarna i denna fråga. Det är också bra att ett beslut om sammanläggning kan komma under 1996. Då vet alla berörda vad som skall gälla för framtiden. Jag tolkar också beskedet om ett Skånelän som att regeringen därmed ger klartecken till landstinget Skåne. De tre sjukvårdshuvudmännen i Skåne har med stor majoritet enats om att från den 1 januari 1999 samordna sjukvården i Skåne i ett enda landsting. Stora samordningsvinster kan därmed uppnås, till gagn för patienterna. Ett första steg har möjliggjorts genom propositionen till riksdagen om försöksverksamhet med gemensam nämnd för två eller flera landsting. Därmed kan den 1 januari 1996 en gemensam nämnd för M-län och L-län, närmare bestämt Ystads och Simrishamns sjukvårdsdistrikt, börja arbeta och fullgöra uppgifter enligt 10 § hälso och sjukvårdslagen. Det är bra. Vidare undrar jag hur jag skall tolka statsrådets besked om att det i realiteten skall kunna bildas ett nytt Skånelän redan 1997. Är det en riktig tolkning att ett nytt Skånelän skall vara klart att arbeta i januari 1997? Innebär det att det finns förslag om vilka uppgifter som den nya länsstyrelsen skall ha i en nära framtid? Här tycker jag att det behövs ett förtydligande. Statsrådet säger också i svaret att remissbehandling pågår när det gäller förslag till ändrad uppgiftsfördelning på regional nivå. Jag förstår till viss del att man då vill vänta med de här svaren. Men varför delade man egentligen på remissen och förlängde svarstiden så pass mycket? Regeringen har i juni 1995 även tillsatt en kommission om den statliga förvaltningens uppgifter och organisation. Denna skall inte vara klar förrän den 31 december 1996. Med remissbehandling föreställer jag mig att beslut om förändrade uppgifter också för länsstyrelserna tidigast kan fattas under hösten 1997. Detta leder till ytterligare en fråga: Är det mot den här bakgrunden realistiskt att tro att ett gemensamt Skånelän kan kunna fungera om inte uppgiftsfördelningen och organisationen av den statliga förvaltningen är klar? Är det inte mer realistiskt att tro att den 1 januari 1999 är en riktigare bedömning av när ett nytt Skånelän kan komma att fungera i sin helhet?
Fru talman! Reformarbetet med en ny styresform för Skåne är en oerhört viktig och stor politisk fråga som i mycket hög grad berör hela regionen. Många människor där nere har också varit engagerade i den här frågan under ett stort antal år. Jag vill också säga att det är en känslig fråga som måste hanteras med stor skicklighet och varsamhet, och jag tror att statsrådet är införstådd med detta. Jag vill instämma i det Jan Nygren säger i svaret, att en grundläggande utgångspunkt måste vara att förslaget till förändringar har en stark förankring hos de berörda människorna liksom hos lokala och regionala samhällsorgan. Jag tror att just detta är oerhört viktigt för att man skall lyckas med uppgiften. Det är de lokala och regionala initiativen som skall styra hur regionerna skall se ut. Så har också skett i Skåne. Hela den här processen har vuxit fram underifrån. Där har mycket länge pågått en diskussion, inom och mellan partierna och också ute hos allmänheten, som sedan har övergått i en organiserad och mer ordnad process mot ett enat Jag tycker att Regionberedningen mycket väl har fångat in diskussionen i Skåne och den utvecklingsprocess som har ägt rum och äger rum där nere. Jag tycker att beredningen har gjort ett bra arbete. Den har framfört mycket starka skäl för sina förslag, och liksom Bo Bernhardsson finner jag att det finns en oerhört positiv uppslutning i landskapet för beredningens förslag. En viktig del är naturligtvis det som Bo Bernhardsson pekar på, att ansvaret för det regionala utvecklingsarbetet flyttas över till landstinget som är en demokratisk församling regionalt. Jag ser det här som en demokratifråga av hög dignitet. Naturligtvis handlar det också om en förbättrad effektivitet, vilket var ett motiv för Regionberedningens förslag. Jag kan ha viss förståelse för att regeringen vill invänta remissförfarandet och begrunda detta. Det är självklart, och det är naturligt att det sker. Men jag hoppas innerligt att man fullföljer Regionberedningens förslag på den här punkten och helst så att det hänger ihop med sammanläggningsfrågan. Jag tror att det är ganska viktigt. Jag följer ju den fråga som Bo Bernhardsson ställde och instämmer i den. Om det inte finns något rikstäckande motiv, kanske det finns andra alternativ för Skånes vidkommande. Något som jag också vill ange som viktigt i Skånefrågan är att det råder en mycket stor enighet om att man måste undvika en fortsatt slagsida mot Västskåne. Det är absolut nödvändigt att uppnå en balans i regionen och att hela landskapet utvecklas på ett positivt sätt. Jag finner att det val av huvudort för länsförvaltningen som Regionberedningen har gjort i sitt betänkande ger uttryck för detta. Beredningen har föreslagit Kristianstad. Kristianstad har ingått i diskussionen i Skåne under flera år och har också direkt uttalats. Jag menar att det här inte får spelas bort. Det är viktigt för att uppnå en balans i landskapet. Jag hoppas alltså att regeringen håller fast vid Regionberedningens förslag. Gör man det så har detta också mycket stora förutsättningar att gå i lås och lyckas.

Fru talman! Jag tänkte uppehålla mig litet vid detta med remissinstansernas synpunkter. I och för sig råder det i Skåne rätt stor enighet om Regionberedningens förslag, men det förekommer en del kritik från andra håll. Det är ganska självklart att man skall ta hänsyn till remissinstansernas synpunkter. Men samtidigt måste man i det här sammanhanget påpeka att det handlar om att de regionala samhällsorgan som är remissinstanser också är de som skall förändras. Det är deras roller som skall förändras relativt radikalt. Detta måste man ha med i tankarna. Åtminstone jag har en misstanke om att det finns en inneboende konservativ kraft i alla strukturer, hos länsstyrelser, landshövdingar, landsting och kommuner. När deras roller skall förändras, som det här handlar om, är det rätt rimligt att anta att de återfinns i remissynpunkterna. Vår uppgift som rikspolitiker är då, inte minst från detta perspektiv, att så gott det går frigöra framtidsdiskussionen om hur den regionala organisationen bör se ut från de låsningar som just kan bero på att remissinstanser av begripliga skäl talar väldigt mycket i egen sak. Men det finns ändå anledning att försöka lyfta blicken och se vad det finns för behov av att modernisera den offentliga förvaltningen, vilket är litet grand av vad detta skall handla om. Det är inte heller svårt att hitta exempel på ganska grava missförstånd i debatten om Regionberedningens förslag. En diskussion som har utvecklats är den mellan Kommunpartiet och Landstingspartiet. Kommunpartiet finns ju representerat i alla partier - i mitt parti och i Inga Berggrens. Landstingspartiet finns också representerat där. När Regionberedningen presenterade sitt förslag var det i några tidningar krigsrubriker i stil med att nu skulle landstingen ta över. Naturligtvis ser Kommunpartiet detta som ett hot. Vad vi måste betona är att det faktiskt inte är landstinget som tar över om man genomför Regionberedningens förslag. Som jag ser det försvinner landstingen. I stället för en sjukvårdsorganisation på regional nivå får vi en ny modern organisation som har ett utvecklingsansvar och som sysslar med regional näringspolitik och en massa andra frågor som egentligen inte alls är landstingsfrågor. Det är ju mer en praktisk fråga att man konstitutionellt går via landstinget, tycker jag.
Fru talman! Jag vill efter dessa inlägg utveckla några ytterligare tankar. Under förra mandatperioden arbetade man i Skåne i den s.k. Fempartsgruppen och lade fram förslag om försöksverksamhet med förändrad regional uppgiftshantering i Skåne. Efter det allmänna valet förra hösten har man fortsatt att arbeta med dessa frågor genom att tillsätta något som man kallar för Skånestyrelsen. Skånestyrelsen är en interimstyrelse som enligt sitt uppdrag skall arbeta tills ett Skåneförbund bildas. Därför tycker jag att det verkar positivt i så måtto att Jan Nygren talar om att Skåne skulle passa bra för en försöksverksamhet när det gäller regionala frågor. Jag vill också ta upp en tråd som gäller vad Moderaterna i Skåne säger i yttrandet över Regionberedningens förslag. I ett särskilt yttrande säger man: Enligt Moderaternas uppfattning bör ansvaret för de regionala utvecklingsfrågorna ligga hos lokala och regionala företrädare för medborgarna och inte på statlig nivå. Själva huvudmannaskapet för de regionala utvecklingsfrågorna bör enligt vår uppfattning ligga i ett obligatoriskt kommunalförbund mellan landsting och kommuner, i vårt fall omfattande hela Skåne. I övrigt instämmer man i Skånestyrelsens yttrande. Enligt min syn innebär detta inte ett regionalt fullmäktige eller annat organ med beskattningsrätt. Det betyder inte heller att statliga uppgifter skall överföras till landstinget. Jag tycker att landstingen skall avskaffas på sikt. Alla vi talare här har varit inne på att regionerna kommer att få en allt större betydelse i framtiden. Jag ser det som viktigt att beslutanderätten förs ned så nära de enskilda människorna som möjligt. Den gemensamma propån från Skånestyrelsen visar att det är på det lokala och det regionala planet som förändringar växer fram. Där finns också de bästa förutsättningarna att utveckla samverkan mellan kommunerna i frågor som är viktiga för framtiden. Därför är beskedet från regeringen genom Jan Nygren positivt. Det innebär att man sätter ett verktyg i händerna på dem som vill bringa ordning i den regionala röran till gagn för medborgarna i Skåne. Ytterligare en liten fråga: Är statsrådet berett att ge ytterligare besked till alla dem som nu arbetar med de regionala frågorna? Vilken tidtabell arbetar regeringen efter, t.ex. när det gäller uppgiftsfördelning, organisation och styrning av statlig förvaltning?
Fru talman! Mycket riktigt var det jag sade tidigare ett budskap till statsrådet, men jag finner också att jag har starkt stöd för det jag säger. Som ett mål i Skånefrågan har också ingått att man skall ha balans i landskapet, komma bort från den slagsida som finns. Det har också Regionberedningen fångat upp mycket skickligt. Man har förstått den diskussion som förts i Skåne. Där nere har detta så att säga ingått i hela utredningsprocessen och i diskussionen. Det är också direkt uttalat. Jag tycker att det är viktigt att man håller fast vid detta. Den här frågan är ganska skör. Skall man lyckas med Skånefrågan i framtiden, ett enat Skåne och ett parlament, är det nog viktigt att man känner till detta. Jag tycker att regionberedningen har hamnat rätt på den punkten. Det är också oerhört intressant att man här kan öppna för ett nytänkande i organisationsstrukturen, som statsrådet anger. Här kan man mycket väl tänka sig att man delar administrationen och länsuppgifterna över hela landskapet. Det är tänkbart i framtiden.

Fru talman! I den diskussion Jan Nygren nu tar upp om hur stora regionerna i Europa egentligen måste vara för att kunna påverka tror jag att vi är rätt överens. Även om det går ett rykte om att vi skåningar är dryga och självtillräckliga, så tror jag inte att vi räcker till. Vi måste förlita oss på den svenska nationalstaten när det gäller att påverka och driva opinionen i Bryssel. Vi vill ändå ha en ny regional organisation för att handha en del frågor som är lämpliga att lägga där. Jag skulle vilja avsluta med att säga att jag tror att det är rätt viktigt att man inte bara gör en sammanslagning av länen i Skåne utan att man samtidigt också förändrar uppgifterna. Det är viktigt att man hittar en modell för att, via försöksverksamhet eller vad det nu kan vara, göra detta samtidigt. Jag inbillar mig att det blir litet märkligt att först i ett steg göra en ny länsindelning, men med de gamla uppgifterna, och sedan om ett tag göra en ny förändring. Det verkar rätt logiskt att man, när man ändå gör en förändring av länsindelningen, också förändrar kompetens och uppgiftsfördelningen på den regionala nivån i Skåne. För mig är det rätt logiskt att man inte rör om i länsorganisationen två eller flera gånger. Jag tror att förväntningarna på det här egentligen är rätt stora i Skåne. För det första ser vi det som en historik chans att komma ifrån den regionala röra vi har pratat om, och för det andra är det ett sätt att få en ändamålsenlig och modern regional organisation i landskapet.
Fru talman! Till vad jag tidigare har sagt vill jag till slut lägga att jag tycker att det är bra med de förtydliganden vi har fått av statsrådets svar till Bo Bernhardsson. Min förhoppning är att fler sådana kommer i propositionen och att Jan Nygren då har hunnit tänka ytterligare ett steg, som aviserades här. Jag vill än en gång upprepa att jag naturligtvis tycker att det är positivt att det blir ett Skånelän, även om jag har samma invändningar som Bo Bernhardsson. Det hade varit bäst om man samtidigt hade klarat av frågan om den kompetens och de uppgifter som det nya länet skall ha. Jag ber att få tacka för svaret.

Fru talman! Lars Stjernkvist har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att öka arrangörernas ansvar för att ordningen upprätthålls vid t.ex. Det är redan enligt gällande rätt arrangören som svarar för att ordning och säkerhet upprätthålls vid offentliga tillställningar, som idrottsevenemang av olika slag. Detta framgår av 2 kap. 16 § ordningslagen. Vid sådana tillställningar skall polisen normalt arbeta med endast kvalificerade polisiära uppgifter, som att förhindra brott, ingripa när brott har begåtts och övervaka trafiken på gator och vägar. För att förmå anordnaren att uppfylla sitt ansvar för ordning och säkerhet kan polisen föreskriva särskilda villkor som förutsättning för att tillställningen skall få hållas. Sådana villkor kan bl.a. innefatta en skyldighet att anlita ordningsvakter. Kostnaden för detta skall anordnaren stå för. Även när det gäller kostnaden för polisens egen insats ger lagen möjlighet att kräva ersättning av arrangören. Detta gäller dock inte om det är fråga om en sådan ideell förening som är skattebefriad enligt lagen om statlig inkomstskatt. De flesta idrottsklubbar är av denna karaktär. Att ersättningsskyldighet inte kan åläggas i dessa fall är resultatet av en avvägning mellan det allmännas intresse av att i och för sig ta betalt för den ordningshållning som behövs och intresset av att stödja idrottslig verksamhet, där stora insatser görs bl.a. för att aktivera och ta hand om ungdomar. När det gäller anordnarens ordningsansvar vill jag framhålla att idrottsrörelsen kontinuerligt arbetar med frågor om ordningshållningen vid olika evenemang och vid resor till och från matcher. Detta arbete bedrivs delvis tillsammans med polisen. Under senare tid har flera stora projekt genomförts, där ett av syftena varit just att förebygga brott. Erfarenheterna från projekten är enligt vad jag erfarit mycket goda. Ordningsstörningar i samband med matcher och andra idrottstävlingar verkar glädjande nog inte vara lika omfattande som tidigare. Detta beror säkerligen till stor del på den ökade vakenhet och det starka engagemang som nu finns inom idrottsrörelsen. Den som anordnar en offentlig tillställning är alltså ansvarig för att ordning och säkerhet upprätthålls. Idrottsrörelsen har också vidtagit en rad åtgärder för att leva upp till detta krav. Någon skärpning av ansvaret är enligt min mening inte aktuell. Därmed är inte sagt att förbättringar inte kan åstadkommas, bl.a. vad avser samarbetet mellan klubbarna och polisen. Det ligger inom ramen för Trygghetsutredningens arbete att överväga förslag till sådana förbättringar. Utredningen skall lämna sitt betänkande före utgången av detta år.
Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag har här en lista över arrangemang och uppgifter om vad polisens insatser har kostat. Listan är från en vanligtvis välunderrättad källa, dvs. Dagens Nyheter. Polisbevakningen vid matcherna Hammarby kr. Listan upptar också en del andra arrangemang, t.ex. rockkonserter etc. Min fråga handlar självfallet om idrottsarrangemang men också om andra arrangemang, där arrangören tar betalt och där man befinner sig någonstans i gränslandet mellan ren kommersiell verksamhet och ideell verksamhet, men där det ändå finns ett betydande kommersiellt inslag. Jag har studerat lagstiftningen och läst den lag som statsrådet hänvisar till. Även om jag tycker att lagstiftningen verkar ganska rimlig som den ser ut i dag, tycker jag ändå att det finns skäl att ställa sig frågan om polisen känner att den har mandat att ställa de krav som det är rimligt att ställa. Det tycker jag är väldigt tveksamt. I samband med den mycket uppmärksammade avslutningsmatchen i årets allsvenska, där för övrigt polisbevakningen kostade 80 000 kr, uppgavs det att man hade 15 ordningsvakter. Nu i debatten efteråt säger man från arrangörens sida att man nu överväger att i fortsättningen ha fler vakter och också professionellt utbildade vakter. Jag tycker att det är anmärkningsvärt att polisen inte tidigare har använt den lagstiftning som finns för att ställa dessa krav. Även om jag håller med om att problemen ännu inte är enorma, så har de ändå funnits under ett antal år.
Fru talman! Lars Stjernkvist och jag är tydligen överens om att polisen har ett mandat enligt lagstiftningen. När det gäller offentliga tillställningar som anordnas av någon i vinstsyfte är det enligt lagstiftningen möjligt för polisen att kräva ersättning även för de polisiära insatserna. Vad gäller polisens sätt att i övrigt hantera det mandat man har tror jag att vi skall överlåta till polismyndigheterna att själva avgöra hur detta bör hanteras. Naturligtvis är det så, att polisen vinner nya erfarenheter efter varje arrangemang, och man har också förändrat sitt synsätt och ställt nya villkor på arrangörerna. Det tycker jag är en naturlig utveckling. Dessutom har vi från statsmakternas sida en pågående utredning som faktiskt ser över just frågan om ansvarsfördelningen, och det kan resultera i någonting som förändrar polisens mandat i detta avseende.
Fru talman! Det är riktigt att det är polisen som har det yttersta ansvaret, och det tycker jag att polisen skall ha. Men ibland har jag en känsla av att polisen har svårt att ställa krav, därför att man känner en viss oro från den allmänna opinionen. Jag har i mitt föreningsengagemang anordnat danstillställningar, och då har polisen ställt väldigt hårda krav på ordningsvakter och annat. Målsättningen är att man skall kunna minimera polisens egna insatser. Men trots att jag själv uppskattar fotboll väldigt mycket - så det är inte det frågan handlar om - har jag en känsla av att det ibland finns en rädsla för att ställa samma hårda krav när det gäller idrottsarrangemang, därför att man är rädd för vad den allmänna opinionen skall tycka. Även om det är polisen som har ansvaret, är det viktigt att vi som politiker ger polisen stöd för att ställa samma krav på idrottsrörelser som på andra arrangörer av den här typen av publika arrangemang.
Fru talman! Chatrine Pålsson har frågat mig om jag avser att vidta någon översyn av sekretessreglerna för sjukvårdspersonal. När det gäller sjukvårdspersonal finns regler om tystnadsplikt i olika författningar, som gäller beroende av om en person är verksam inom den privata eller den offentliga sjukvården. Personalen inom den offentliga hälso och sjukvården skall tillämpa tystnadsplikt som följer av sekretesslagen . Generellt gäller beträffande all allmän verksamhet ett förbud att röja eller utnyttja sekretessbelagda uppgifter för personer som t.ex. på grund av anställning deltar eller har deltagit i en myndighets verksamhet och därvid fått kännedom om uppgiften. För personal inom den privata sjukvården regleras i stället tystnadsplikten i lagen om åligganden för personal inom hälso och sjukvården. Tystnadsplikten gäller för den som tillhör eller har tillhört hälso och sjukvårdspersonalen inom den enskilda hälso och sjukvården. Att brott mot tystnadsplikt kan straffas framgår av bestämmelser i brottsbalken. Som huvudregel gäller att en person som röjer en uppgift, som han eller hon är skyldig att hemlighålla enligt lag eller annan författning eller som olovligen utnyttjar en sådan hemlighet, skall dömas för brott mot tysnadsplikt till böter eller fängelse i högst ett år. Det finns således klara regler som gäller dels tystnadsplikt såväl under som efter anställning inom hälso och sjukvården, dels konsekvenserna av brott mot sådan tystnadsplikt. Enligt min mening finns det därför ingen anledning till översyn av sekretessreglerna för sjukvårdspersonal. Jag avser därför inte att vidta någon sådan.
Fru talman! Jag vill tacka justitieministern för en del klarlägganden. Jag skall tala om varför jag har ställt den här frågan. Vi är ju skyldiga att ha sådana regler att alla enskilda skall kunna känna sig hundraprocentigt trygga för att uppgifter som lämnas i sjukvården inte kommer ut. Jag har blivit kontaktad av läkare som tycker att det här är ett problem. Man meddelar mig att den som inte längre är anställd inte har den hållhaken att han kan förlora sitt jobb. Det krävs då utomordentligt starka skäl för att man skall kunna få rätt i en rättegång, eftersom det kan vara svårt att leda detta i bevis. Vederbörande sade också att det när det gäller kraftiga påföljder - man kan alltså dömas till fängelse i upp till ett år och till böter - är väldigt svårt att få detta till stånd och att det såvitt han visste inte hade skett. Min fråga är då återigen: Anser justitieministern att man inte behöver göra någonting här, inte ens undersöka om någon har vunnit ett överklagande?
Fru talman! Jag är inte riktigt säker på att jag förstår Chatrine Pålssons fråga, men den förefaller innebära att det begås brott mot tystnadsplikten och att man på grund av bevissvårigheter inte klarar att fälla någon till ansvar för det. Jag kan inte vare sig säga mot den uppgiften eller bekräfta den. Men det är klart att det måste bevisas att någon har brutit mot tystnadsplikten. Samma förhållande gäller om man också skall vidta disciplinära åtgärder, t.ex. att skilja någon från det arbete han har. Samma bevissvårigheter uppstår i de sammanhangen. Varje gång någon blir beskylld för att ha brutit mot tystnadsplikten är det naturligtvis den som påstår detta som är skyldig att bevisa det. Huruvida detta skulle vara särskilt svårt i det här sammanhanget jämfört med vid andra brott har jag ingen information om.
Fru talman! Vi är i alla fall överens om en sak, och det är att alla i sjukvården skall kunna känna en hundraprocentig trygghet för att uppgifter inte läcker ut. Om man har den ambitionen gäller det också att vara observant på om detta inte är fallet, just av det skälet att människor skall kunna känna en trygghet i vården. Det blir ju inte enklare och enklare utan snarare svårare och svårare, när fler och fler drabbas av hiv osv., och man måste alltid hålla ögonen öppna så att det finns en hundraprocentig trygghet.

Fru talman! Inger René har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att skynda på tillsättandet av en datalagskommitté vars direktiv beslutades den 15 Regeringen beslutade att tillkalla en parlamentariskt sammansatt kommitté med uppgift att analysera på vilket sätt EG-direktivet om skydd för personuppgifter skall införlivas i svensk lagstiftning samt lägga fram förslag till en ny lag på området. I förra veckan fattade jag beslut om att förordna justitierådet Staffan Vängby till ordförande i kommittén. I Justitiedepartementet arbetar vi nu med att tillsätta de parlamentariker och experter som skall vara med i kommittén. Detta arbete hoppas jag skall vara slutfört inom den närmaste tiden.

Jag hemställer att debatten i de frågor som ställts till utrikesminister Lena Hjelm-Wallén skall slutföras innan det blir ajournering.
Fru talman! Mikael Odenberg har frågat mig vilka initiativ Sverige avser vidta gentemot Slovakien - inom eller utom EU - i syfte att stödja de slovakiska minoriteternas rätt till en nationell identitet. Den till antalet största minoritetsgruppen i Slovakien utgörs av drygt 600 000 etniska ungrare, vilkas rättigheter och ställning i det slovakiska samhället under senare år vållat motsättningar såväl inom landet som i de bilaterala relationerna mellan Slovakien och Ungern. Problemen har även i olika sammanhang diskuterats inom ramen för bl.a. den s.k. stabilitetspakten och inom internationella forum som Europarådet, Organisationen för säkerhet och samarbete i I våras upprättade Slovakien och Ungern ett bilateralt s.k. grundfördrag. Där ingår frågor rörande minoriteternas ställning och rättigheter som ett viktigt element, och fördraget välkomnades allmänt som ett betydelsefullt steg på vägen mot en lösning av rådande motsättningar. Den förutvarande slovakiska regeringen hade också genomfört vissa utökade rättigheter för minoritetsgrupperna, bl.a. genom införandet av en ny namnlag och en lag om tvåspråkiga namnskyltar på orter med viss andel minoritetsbefolkning. En rad åtgärder från myndigheternas sida under senare tid tyder emellertid på risk för minskande tolerans i synen på minoriteterna och deras önskan att hålla sin kulturella och etniska särart levande. Inte minst har det mycket omdiskuterade lagförslaget om det slovakiska språkets ställning som statsspråk, som nyligen antogs av parlamentet i Bratislava, uppmärksammats. Språklagen i dess slutligen antagna form har först i dagarna gjorts tillgänglig. Det återstår därför att noggrant analysera i vilken utsträckning man på slovakisk sida tagit fasta på den kritik mot lagförslaget som av oberoende språkexperter framförts under de diskussioner som varit mellan företrädare för den slovakiska regeringen och Europarådets sekretariat. Vi har emellertid noterat de delade meningar som råder bland företrädare för olika politiska partier och bland juridiska experter, om huruvida språklagen i alla delar står i överensstämmelse med konstitutionens anda. Vidare har Slovakiens president vid sitt undertecknande av språklagen villkorat detta med krav på kompletterande lagstiftning, som i detalj garanterar minoritetsspråkens ställning gentemot statsspråket. Fru talman! Vid en nyligen genomförd demarche i Bratislava framförde EU kritik mot vissa oroande inslag i den senaste tidens utveckling i Slovakien. Det är inslag som vi inte förväntar oss i ett land som önskar medlemskap i EU. Åtgärder som kan försvåra olika minoritetsgruppers krav att i enlighet med internationella normer behålla sin etniska och kulturella särart är knappast förenliga med den strävan efter utökade demokratiska fri och rättigheter som utgör en viktig målsättning för dagens europeiska samarbete. En förutsättning för att problemen skall kunna lösas är att dessa diskuteras i en öppen och uppriktig dialog. Detta gäller också minoritetsfrågan, vars utveckling vi noga följer och tar upp i kontakter med företrädare för Slovakiens regering och myndigheter.
Fru talman! Låt mig först tacka utrikesministern för svaret. Jag tycker att det i sak var ett bra svar. Det var ganska tydligt, och det är jag förstås nöjd med. Det finns en tendens i Bratislava när omvärlden fäster uppmärksamhet på dessa frågor att den slovakiska regeringen närmast tolkar det som någon sorts inblandning i inre slovakiska angelägenheter. Det finns därför anledning att framhålla att så inte är fallet. Det är självklart att en ny stat som gör anspråk på att vara en demokratisk rättsstat får leva med att omvärlden uppmärksammar hur staten hanterar nationella minoriteter. I detta fall är det också frågan om en stat som har träffat ett Europaavtal och vill in i EU. Eftersom det är en högt prioriterad fråga på vår politiska dagordning att utvidga den europeiska unionen är det naturligtvis rimligt att Sverige som medlemsstat i unionen bevakar frågor som har att göra med mänskliga rättigheter och behandling av nationella minoriteter. Det är ingen tvekan om att denna språklag är oroande till hela sin karaktär och utformning. Hur situationen utvecklas i Slovakien följer naturligtvis inte i första hand av lagen i sig själv utan mer av hur lagen kommer att implementeras i verkligheten och i vilken utsträckning minoriteters intressen tas till vara i annan slovakisk lagstiftning. Jag är nöjd med att utrikesministern uppenbarligen avser att följa dessa frågor och att vi även fortsättningsvis inom och utom EU gör klart för den slovakiska regeringen och andra regeringar den stora vikt vi fäster vid att Europas samtliga stater tar allvarligt på frågan om behandlingen av de nationella minoriteterna och deras rätt till en egen identitet.

Fru talman! Lena Klevenås har frågat mig om vilka åtgärder som jag är beredd att vidta för att stödja kampen för de mänskliga rättigheterna i Colombia. Situationen för de mänskliga rättigheterna i Colombia är fortsatt allvarlig, trots att landets regering har gjort ansträngningar för att förbättra den. Sverige följer därför utvecklingen mycket noga och påtalar övergrepp i olika sammanhang, oavsett om brotten begås av personer ur de väpnade styrkorna, av paramilitärer, av gerillagrupper eller av narkotikaintressenter. Senast vi gjorde detta var den 27 november, då Sverige och övriga EU-länder höll sitt gemensamma anförande om mänskliga rättigheter i enskilda länder, i FN:s generalförsamlings tredje utskott. Inom utvecklingssamarbetet med Colombia prioriterar Sverige sedan länge arbetet med att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna. Insatserna sker främst genom svenska enskilda organisationer och omfattade under budgetåret 1994/95 drygt 15 miljoner kronor. Vårt medlemskap i EU ger oss ännu en plattform att agera från. Vi har bl.a. nyligen följt upp utvecklingen i den våldsdrabbade regionen Urabá med ett EU-besök. Slutsatserna från besöket kommer att ligga till grund för det fortsatta agerandet i området. Sverige har aktivt bidragit till arbetet, och jag kan redan nu säga att insatserna kommer att ligga i linje med vårt tidigare stöd till det civila samhället, särskilt på det lokala planet. Nära samråd kommer också att äga rum inom EU om ett adekvat agerande beträffande situationen för de mänskliga rättigheterna i Colombia, då FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna sammanträder i mars-april 1996. Ett av de problem som påtalats i Colombia är straffriheten, dvs. underlåtenheten att beivra brott mot de mänskliga rättigheterna. Vi är från svensk sida samtidigt medvetna om att Colombias regering, under sitt dryga år vid makten, har gjort seriösa försök att vända våldstrenden och komma till rätta med straffriheten. Regeringen har bl.a. fastslagit att militären var delaktig i den s.k. Trujillo-massakern, som kostade över 100 personer livet. Man har avskedat ansvariga befäl och gått med på att betala skadestånd till de anhöriga. Man tillsatte även en kommission för att se över det militära rättssystemet. Regeringen har vidare genomdrivit ratificeringen av Genèvekonventionens andra tilläggsprotokoll, som reglerar interna väpnade konflikter. Sverige hoppas att dessa och andra initiativ skall leda till påtagliga och hållbara resultat och ser fram emot en fortsatt öppen dialog om respekten för mänskliga rättigheter i Colombia.
Fru talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. Det är mycket som är positivt i det. Samarbetet i EU den 27 november var mycket bra, och naturligtvis är det också positivt att regeringen i Colombia har ratificerat Genèvekonventionens andra tilläggsprotokoll. Men problemet är att det inte räcker med goda ord. Det räcker heller inte med de åtgärder som Sverige hittills har vidtagit. Utrikesministern framhåller stöd till det civila samhället på det lokala planet. Men situationen i Colombia är allvarlig. 30 000 människor dödas varje år, och i stort sett råder total straffrihet. Då räcker det kanske inte med att vi stöder det civila samhället på det lokala planet. Människor som arbetar politiskt och fackligt och även i MR-organisationer blir direkt hotade. De paramilitära grupperna i samhället anser inte att det är någonting som människor skall ägna sig åt. Rädslan för att göra detta är väldigt stor. De människor som trots allt engagerar sig politiskt och fackligt eller i organisationer för barnens rättigheter och liknande blir hotade till livet och tvingas fly. De åtgärder som man har försökt att vidta från Sveriges, EU:s och FN:s sida är inte tillräckliga. FN har självt via sina rapportörer sagt att Colombia inte har levt upp till sina åtaganden. Därför är huvudpunkten i min fråga, vilket tyvärr utrikesministern undviker att svara på: Hur skall Sverige reagera på den önskan, det krav och den förhoppning som de colombianska MR-organisationerna ställer till omvärlden att vi äntligen utser en särskild landrapportör för Colombia? De tror att det kanske skulle kunna bli en garant för att Colombia får den uppmärksamhet som de så desperat behöver. Jag vill bara överlämna...
Fru talman! Också jag menar att vi åter skall överväga om instrumentet landrapportör inom kommissionen för de mänskliga rättigheterna kan användas. Colombia undgick att få en särskild landrapportör vid förra tillfället, eftersom man då erbjöd ett speciellt samarbete med MR-centrumet. Detta samarbete har inte kommit till stånd på det sätt som man då förespeglade. Jag tycker därför att man återigen måste överväga den fråga som Lena Klevenås berör. Jag håller självfallet med om att det inte räcker med det som regeringen har gjort. Vi kan se en god vilja och några positiva tecken. Men samtidigt är den verklighet som många colombianer lever i så synnerligen allvarlig vad bristande respekt för mänskliga rättigheter att mycket mer måste göras.
Fru talman! Jag är naturligtvis glad för beskedet att regeringen åter kan överväga kravet på en särskild landrapportör. Jag hoppas att regeringen kommer fram till att det kan vara en lämplig åtgärd. Jag får ideliga rapporter via bl.a. IPU om hur parlamentariker i Colombia behandlas. IPU tar i sin rapport från senaste mötet upp vad som hänt sex parlamentariker. En av dem stod i parlamentet i Bogota och berättade att han hade fått ett dödshot. Han blev senare skjuten. Det är en fullkomligt orimlig situation. Demokratin fungerar inte. Straffriheten ställer till oerhörda problem. Det har hänt en del mycket små positiva saker på några enstaka punkter. Men fortfarande är det så att man befordrar militärer som åtalats och ger dem straffrihet. En paramilitär, t.ex., som är dömd till 30 års fängelse är fortfarande på fri fot.
Fru talman! Lena Klevenås nämnde det parlamentariska samarbetet inom IPU. Detta är ju ett sätt som man kan agera på. Presidenten har önskat få igenom vissa lagförslag, men det har inte gått. Ibland stöter det på patrull i parlamentet, ibland på andra håll. Men jag tror att det vore välkommet med ett aktivare stöd från parlamentariker utanför Colombia till de colombianska parlamentarikerna för att dessa skall våga trycka på i den riktningen.
Fru talman! Jag är enig med utrikesministern om att vi bör använda den här metoden, vilket vi också gör. Men jag tror att vi måste använda alla till buds stående medel för att trycka på för att man skall komma till rätta med situationen i Colombia. En avgörande tidpunkt för att det skall kunna ske ett genombrott är i vår. Omvärlden skall då verkligen ge ett kraftfullt uttryck för att vi inte kan acceptera den fruktansvärda situationen som råder. Jag vill nämna ett exempel på de vidrigheter som pågår. Det är den s.k. sociala rengöringen eller den sociala rensningen - "social cleansing". Man skjuter helt enkelt gatubarn, prostituerade, tiggare och arbetslösa människor som driver omkring, framför allt barn och ungdomar. Detta sker med samhällets goda minne. I Bogotá kan man se på gatorna hur svartklädda kraftiga män med påkar och otäcka stora hundar jagar undan gatubarnen. Man kan också se att gatubarnen är slagna och rädda. De springer undan. Detta är en verklighet som vi inte kan acceptera. Colombia behöver hjälp.

Fru talman! Lennart Rhodin har frågat mig vad regeringen gör för att påskynda det flyktingpolitiska reformarbetet i de baltiska staterna. En flyktingpolitik av internationellt godtagbar standard är viktig, inte bara för flyktingarna själva utan också för att berörda länder skall accepteras som fullvärdiga medlemmar av den europeiska gemenskapen. UNHCR, dvs. FN:s flyktingkommissariat, Norden och inte minst Sverige är aktivt engagerade i det arbete som bedrivs för att göra det möjligt för de baltiska staterna att ansluta sig till flyktingkonventionen och för att åtagandena i denna skall efterlevas. Vid ett flertal tillfällen har svenska representanter för den baltiska regeringen framhållit betydelsen av en ändrad flyktingpolitik. Samtidigt har bristen på resurser gjort att länderna haft svårt att prioritera just detta område. I dialog med respektive land lyssnar vi på dess behov och prövar i vad mån vi har möjlighet att underlätta processen. Så sent som den 26 oktober anslog regeringen utöver tidigare medel ytterligare 1,9 miljoner kronor för insatser i Baltikum genom Invandrarverket. Ytterligare insatser kan bli aktuella. Sverige ger därmed i nära samråd med länderna själva fortsatt hjälp, huvudsakligen i form av utarbetande av lagstiftning och system för flyktingmottagning. Medlen skall också användas för utrustning till förläggningar. För Sverige är det naturligt att i dessa överläggningar betona vikten av att de asylsökande behandlas med respekt. Det är vår förhoppning att de tre baltiska länderna med egna ansträngningar och visst bistånd från såväl grannländer som EU-kommissionen och UNHCR snart skall vara redo att anta och följa flyktingkonventionen. Vi kan samtidigt notera med tillfredsställelse att Litauen antagit en ny nationell flyktinglag.
Fru talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. Detta är ju en fråga som är av stort svenskt intresse. Redan under den korta tid som jag själv tjänstgjorde som statssekreterare för invandrar och flyktingfrågor 1992 aktualiserades frågan om hur de baltiska staterna kunde hantera dessa frågor. Det är ju viktigt för de asylsökande och för de människor som kommer till Baltikum, vare sig de är på väg dit eller på väg vidare, att de får en rättsligt riktig hantering och att de tas om hand på ett något så när anständigt sätt. Men det är också en fråga om hur man sköter sina mellanhavanden mellan t.ex. Sverige och de baltiska staterna och mellan de baltiska staterna och länderna österut. Det är därför som behovet av en ny flyktinglagstiftning och invandringslagstiftning som möjliggör en anslutning till FN:s flyktingkommission är så stort. Jag håller med utrikesministern om att det är tillfredsställande att Litauen har antagit en ny nationell flyktinglag. Det är ju den första baltiska staten som har gjort detta. Utvecklingen där följs naturligtvis med intresse i både Estland och Lettland. Som utrikesministern säger har detta arbete pågått samtidigt som det har funnits mycket stora behov av ekonomiskt stöd för att man skall kunna uppfylla de nya åtagandena. Man har i de baltiska staterna klart uppfattat att de nordiska länderna har förespeglat ett aktivt bistånd i detta arbete. Nu kom det senast i början av november uppgifter om att beredskapen från de nordiska staterna att ställa upp ekonomiskt har blivit mera tveksam. För ett par veckor sedan beslutade utrikesutskottet i Litauens parlament att be parlamentet att suspendera den nya flyktinglagstiftningen med hänvisning till tveksamhet hos de nordiska staterna när det gäller ekonomiskt bistånd. Det här är naturligtvis mycket allvarligt, och det kräver att man i de nordiska staterna sätter sig ner och förnyar sina framställningar.
Fru talman! Jag gladdes mycket åt att Litauen var det första land som införde en lagstiftning på det här området, vilket var ett ordentligt steg framåt. Därför blev jag rätt bedrövad när jag hörde talas om denna suspendering. Vi hade tillfälle att ta upp frågan med den litauiske presidenten Brazauskas och hans utrikesminister vid det besök som skedde här för ganska kort tid sedan. Det ligger säkerligen sådana här skäl bakom det hela, att man inte har fått det bistånd som man har önskat sig. Kravet riktas dock inte mot Sverige. Vi i Sverige har nog gjort vad på oss ankommer. Den nordiska kretsen är ju större än Sverige. Jag hoppas att detta skall lösas ganska snart. Det är väldigt viktigt att det blir gjort. Därmed kan också Litauen utgöra ett gott exempel för de andra länderna när det gäller att genomföra nödvändiga lagstiftningsåtgärder. Det är en positiv trend på gång, och det är viktigt att vi inte stoppar den.
Fru talman! Jag instämmer med utrikesministerns bedömning. Faran ligger naturligtvis i att de två andra baltiska staterna som inte har kommit så här långt kanske inte anser det vara lika brådskande att följa Litauen i fotspåren. Det är säkert riktigt som jag också har uppfattat det, att det i första hand kanske inte är Sverige som besvikelsen riktar sig mot. Men Sverige är på något sätt det land som tydligast får ta konsekvenserna om dessa frågor försenas. Vi har sett otaliga exempel - även om de nu tack och lov ligger en viss tid tillbaka - på hur man har strandsatt asylsökande människor i Sverige som har kommit via de baltiska staterna. En sak är ju helt klar, att de kostnader som finansministern och invandrarministern får ta ansvar för vid en fortsättning av den verksamheten vida överstiger de bidrag som skulle vara till stor hjälp och påskynda utvecklingen i de baltiska staterna.
Fru talman! Det är vi alla medvetna om. Men våra skäl är inte bara snöda ekonomiska, och det vet jag att Lennart Rhodin inte heller menade. Det är viktigt för Estland, Lettland och Litauen att ha en modern lagstiftning på detta område, om bilden av dessa länder skall vara positiv när de nu knackar på dörren till EU. Detta är ett nog så viktigt argument i sammanhanget plus att de flyktingar som det gäller naturligtvis måste behandlas så mänskligt som det bara är möjligt.
Fru talman! Intresset ligger naturligtvis från svensk sida i att påverka de andra nordiska staterna så att man kan fullfölja åtminstone det som har förespeglats. Det har sagts mig - jag vet inte om det är sant - att det äger rum ett ministermöte i Oslo, kanske rent av i dag, med bl.a. den svenske invandrarministern. Det är min förhoppning att Sverige i det sammanhanget gentemot de övriga nordiska staterna följer upp det här, såväl av hänsyn till flyktingarna, som av hänsyn till de baltiska staterna och kanske litet grand av hänsyn till våra egna intressen.

Fru talman! Lisbeth Staaf-Igelström har frågat försvarsministern om han är beredd att medverka till att förmånerna till de anställda i utlandsstyrkan inom Försvarsmakten förbättras. Frågan har överlämnats till mig. förordningen finns bestämmelser om arvoden, traktamenten, sociala förmåner och försäkringsfrågor. Försvarsmakten beslutar i stor utsträckning inom ramen för bestämmelserna i förordningen. Förbättringar har under de senaste åren gjorts i förmånssystemet. Så t.ex. har försäkringsskyddet avsevärt förstärkts för utlandsstyrkans personal. Vidare har regeringen fattat beslut om en fri hemresa för personal i utlandsstyrkan en gång per sex månaders tjänstgöringsperiod. Skattefrihet har utverkats för soldaternas fria vivre. Dessutom har regeringen i vissa fall gjort avsteg från förordningen och förbättrat förmånerna. Soldaterna i Nordbat har t.ex. beviljats dels ett särskilt semesterlönetillägg, dels ett 20-procentigt arvodestillägg. Regeringen har således de senaste åren genomfört ett antal generella och specifika förbättringar på förmånsområdet för FN-soldaterna. Regeringen inser att det finns ett behov av ytterligare förbättringar av förmånerna. Frågan om hur utrymme inom anslaget skulle kunna åstadkommas bereds för närvarande i regeringskansliet.
Fru talman! Jag skall be att få tacka utrikesministern för det positiva svaret. Jag anser att de svenska FN-styrkorna utför sina krävande arbetsuppgifter på ett sätt som inger aktning och respekt för såväl FN som vår svenska FN När jag fick klart för mig att den danska och norska FN-personalen har bättre ersättning och förmåner än vår svenska, ansåg jag att det måste komma till stånd förbättringar på det området. Jag tycker att de förbättringar som utrikesministern har betonat i sitt svar är bra. Men jag har ett par följdfrågor till utrikesministern. Riksdagen kommer med största sannolikhet att besluta om ett svenskt deltagande i en fredsstyrka i f.d. Jugoslavien. Min fråga är då om utrikesministern är beredd, om riksdagen fattar detta beslut, att ge extra förmåner utöver de vanliga till den styrkan i form av förmåner och ersättningar. Jag har erfarit att de norska FN-soldaterna kommer att få 5 000 kr mer per månad när det nya mandatet tar över. Min fråga är: Kan denna styrka få ytterligare ersättningar, och när kommer det här till stånd?
Fru talman! Först vill jag säga att jag helt och fullt delar Lisbeth Staaf-Igelströms uppskattning av vad svenska soldater gör på ett mycket svårt uppdrag i området omkring Tuzla. Det är någonting som vi som nation skall vara stolta och glada för. Nu är det inte så att saker och ting skall omförhandlas vad gäller förmånssystemet bara för att man övergår från en huvudman till en annan för styrkan där nere. Men det finns en allmän önskan och ett allmänt behov av detta. Det har vi hört under lång tid, även om jag inte riktigt accepterar jämförelserna med norska och danska löner. Dessa jämförelser kan göras även av andra yrkesgrupper. Men skillnaderna kan bero på löneläget allmänt som inte är precis detsamma mellan våra nordiska länder. Jag har svarat att jag inser behovet av detta. Dock är det som alltid: Det måste vara det ekonomiska utrymme man har som avgör vad man sedan kan göra. Därför kan jag inte heller svara på när det hela blir gjort.
Fru talman! Jag nöjer mig med det svaret tills vidare, och jag är positiv till att regeringen ser över det här. Jag hoppas verkligen att bättre förmåner kommer till stånd för vår svenska FN-personal.

Fru talman! Ingbritt Irhammar har frågat mig hur regeringen med hänsyn till försvarsbeslutet 1996 avser att fortsatt bereda ett svenskt avskaffande av de antipersonella minorna, eller truppminor som de också kallas. Innan jag besvarar den frågan, vill jag först kommentera den beskrivning som Ingbritt Irhammmar ger av läget vid FN:s översynskonferens om inhumana vapen. Hon säger i sin fråga att konferensen avbröts den 13 oktober i total oenighet och att det har skett ett sammanbrott av konferensen. Detta är inte en helt riktig beskrivning. Konferensen är inte avslutad. Den är endast ajournerad. Två möten återstår, då framför allt frågor om militära förbud och restriktioner behöver diskuteras ytterligare. Dessa möten kommer att ske under januari respektive i månadsskiftet april-maj nästa år. Sverige, som innehar ordförandeskapet för konferensen, kommer att med kraft verka för att man skall komma överens om meningsfulla förstärkningar av det nu gällande minprotokollet. Försvarsmakten i uppdrag att i föreslagna försvarsmaktsstrukturer särskilt redovisa behovet av truppminor samt de taktiska, operativa, organisatoriska, ekonomiska och andra konsekvenser som ett utnyttjande av andra försvarsalternativ än truppminor i krigsorganisationen skulle innebära. Av redovisningen skall också framgå nuvarande innehav av olika typer av truppminor inklusive bl.a. Vidare skall framgå Försvarsmaktens planerade nyanskaffning av olika typer av minor avseende bl.a. antal, tider och kostnader. Uppdraget skall redovisas i anslutning till den redovisning som skall ske under våren 1996 inför nästa försvarsbeslut. Svaret på Ingbritt Irhammars fråga är att regeringen genom redovisningen av detta uppdrag får en aktuell genomlysning av behovet av truppminor i det svenska försvaret. Därmed kan materialet utgöra ett underlag i de kommande diskussionerna inför nästa försvarsbeslut om den framtida utformningen av Sveriges försvar.
Fru talman! Jag vill tacka för svaret. Bakgrunden till frågan är naturligtvis att det brådskar med ett internationellt förbud på det här området. Det har vi varit eniga om i Sveriges riksdag. Samtidigt försöker vi finna vägar för att komma fram till hur man skall få till stånd detta internationella förbud. En väg är naturligtvis att göra som flera andra länder gör nu: gå före nationellt och förbjuda det. Det kändes väldigt tragiskt med sammanbrottet den 13 oktober. Även om konferensen bara är ajournerad var det ändå en besvikelse att man inte kom längre. Då är det ju intressant att se hur andra länder agerar i det här sammanhanget. Regeringen tillsatte den här utredningen i mars. Det som har hänt under hela 1995 är att sex länder har gått före och ensidigt antagit förbud mot antipersonella minor.

Finns det verkligen några skäl till att Sverige har antipersonella minor? Finns det ett sådant behov?
Fru talman! Vi är överens om målet, Ingbritt Irhammar och jag. Målet för Sverige är ett globalt förbud mot antipersonella minor. Vi är också överens om att det brådskar. Varje lands försvarskoncept är beroende av ländernas skiftande förhållanden. Därför kan man inte säga att det som är en bra lösning för ett land automatiskt också är en bra lösning för ett annat land. Faktorer som påverkar utformningen av vårt svenska försvar är bl.a. vårt läge, vår i förhållande till folkmängden stora landyta och vår alliansfrihet. Utgångspunkten har varit att vårt försvar är skräddarsytt för just vårt land. Detsamma gäller för varje annat land i världen. Jag tycker ändå att Ingbritt Irhammar skall vara nöjd med beskedet att Försvarsmakten nu håller på att gå igenom sitt uppdrag. Om två tre månader räknar jag med att ha fått Försvarsmaktens redovisning. Då kan vi bättre se på vårt försvars behov av dessa minor. Jag känner behov av att tillägga en sak, eftersom det är så mycket missinformation och felaktiga uppgifter i debatten. Dess bättre har inte Ingbritt Irhammar använt sådana, men jag vill passa på tillfället att säga att Sverige inte tillverkar några antipersonella minor, att vi inte exporterar några och att vi inte heller avser att inköpa några för att förnya våra lager. Vi har våra minor endast för att kunna försvara landet och vår befolkning. Vi avser inte att använda våra minor utanför vårt lands gränser, utan vi har minorna enbart för att skydda oss mot en angripare. Trots detta har jag tagit initiativ till att se på vilket sätt vi skulle kunna undvara minorna i vårt försvar. Den debatten får vi föra i anslutning till nästa års försvarsbeslut.
Fru talman! Jag är medveten om att utredningen arbetar och skall komma med förslag till åtgärder, men jag kände det angeläget att föra in följande i debatten. Under tiden från det att utredningen tillsattes till nu har det gjorts enskilda insatser av andra länder som är i liknande situation som vi i Sverige. Då tyckte jag att det var viktigt att jämföra med Norge som också har en omfattande yttre gräns och med Österrike som är alliansfritt i likhet med Sverige. Trots att de har en liknande försvarssituation som vi i Sverige har de vågat gå före på detta område. Jag kände att det var viktigt att föra in i debatten också att svenskarna - efter vad jag har erfarit - inte vill ha dessa minor. De skall ju användas mot en angripare som kommer in i landet. Då kan det bli en sådan situation att vi inte kan återvända till vårt land. Vi vill inte att våra barn skall utsättas för minfara efter ett eventuellt krig eller en kris.
Fru talman! Jag möter väldigt många människor som inte vill ha något försvar alls. Jag möter många människor som säger att vi skall har ett försvar men att vi inte skall ha några vapen. Jag utgår från att det finns en betydande majoritet i Sveriges riksdag - åtminstone har våra folkrörelsepartier Socialdemokraterna och Centern den inställningen - för att vi skall ha ett starkt försvar för att kunna försvara vårt land och vår frihet. Då får vi se hur vi bäst kan göra det. Det är utgångspunkten. Minförsvaret är en del av detta försvar. Nu har Försvarsmakten och ÖB fått uppdraget att se på vilket sätt minorna har betydelse i det svenska försvaret. Till våren kommer vi att få diskutera frågan i riksdagen. Jag vill gärna ha en öppen debatt.

Fru talman! Jag vill också ha ett försvar. Jag inser att vi kan klara av ett visst hot från den invaderande genom att det finns minerad mark, men jag inser numera mer och mer att om man misslyckas med det står vi efteråt i en situation där våra svenska barn utsätts för minfara när de vill återvända till sitt land. Vi ser effekterna i Afghanistan, Kambodja, Angola osv. Minorna användes från början till att försvara, men det har gett sådana effekter att människor dödas flera år efter det att kriget har slutat.
Fru talman! Jag tycker lika illa som Ingbritt Irhammar om dessa minor. De är fasansfulla. Men nu är jag också försvarsminister och måste se till att Sverige har ett starkt och modernt försvar. Skall vi kunna försvara landet om vi blir angripna måste vi olika slags vapen. I en sådan situation får vi pröva om vi fortsatt bör ha minvapnet. Det kan jag inte uttala mig om i dag. Om vi inte har minvapnet måste vi med hänsyn till vårt avlånga och glesbefolkade land ha andra försvarsanordningar. Då får vi ta ställning till de kostnader och annat som detta innebär. Jag vill än en gång understryka att vi har våra minor endast för att försvara landet, vår frihet, vår befolkning och våra barn. Vi har minorna endast för att skydda oss mot en angripare, inte för att använda dem utanför Sveriges gränser.
Fru talman! Jag tror att den här debatten ändå har gjort att frågan belysts ur ytterligare fler vinklar. Jag vet att ett svenskt förbud skulle välkomnas av flera internationella organisationer, bl.a. Internationella röda kors-kommittén. Dessutom har EU-parlamentet uttalat att man vill att enskilda länder skall gå före. Om vi skulle göra det skulle det vara en fin gest för att få andra länder att ställa upp.

Fru talman! Margit Gennser har ställt fyra frågor till mig med anknytning till Apoteksbolaget. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. I den första frågan undrar Margit Gennser vad jag avser att vidta för åtgärder för att bryta en oacceptabel utveckling av kostnaden och prisbilden inom läkemedelsdistributionen. En arbetsgrupp inom Socialdepartementet har i en promemoria om Apoteksbolagets framtida roll, vilken överlämnades till mig i går, bl.a. tagit upp denna fråga. I rapporten föreslås ett nytt system att fastställa Apoteksbolagets marginaler. Förslaget har utarbetats i samråd med Kommittén om hälso och sjukvårdens finansiering och organisation, HSU 2000, som överlämnade sitt betänkande "Reform på recept" likaledes i går. Jag kommer mot bakgrund av bl.a. dessa utredningar att föreslå regeringen en proposition till riksdagen under nästa år med förslag till åtgärder för att minska kostnaderna inom läkemedelsförsörjningen. Margit Gennsers andra fråga avser Apoteksbolagets hjälp till de baltiska staterna för att förbättra deras läkemedelsförsörjning och försäljningen av ADA AB till Tamro Oy. Jag har redan i augusti på fråga från Margit Gennser informerat om att avsikten bakom denna affär är att renodla Apoteksbolagets verksamhet till detaljhandel med läkemedel inför det nya avtal mellan staten och Apoteksbolaget som skall gälla från den 1 januari 1997. Jag redogjorde då också för att avsikten är att Apoteksbolaget skall reducera sitt aktieinnehav i Tamro Oy först till ca 25 % av totala antalet aktier och sedan sälja återstående aktier så fort de ekonomiska betingelserna bedöms vara lämpliga. När det gäller Margit Gennsers fråga om vilka krav regeringen avser att ställa på Apoteksbolaget om avtalet med staten skall kunna förnyas vill jag återigen hänvisa till den promemoria om Apoteksbolagets framtida roll som överlämnades till mig i går. I denna diskuteras hur ett nytt avtal skulle utformas. Regeringen har, i avvaktan på att frågan bereds, förlängt det nuvarande avtalet att gälla under nästkommande år. Ett nytt avtal avses slutas den 1 januari 1997. Den tredje frågan berör Apoteksbolagets försäljning av fastigheter. Jag är här helt enig med Margit Gennser om att Apoteksbolaget inte skall äga aktier inom fastighetsförvaltning. Anledningen till att Apoteksbolaget sålde fastigheter till JM Bygg var också i detta fall en anpassning till kraven att Apoteksbolaget i framtiden enbart skall ägna sig åt detaljhandel med läkemedel. Aktierna har därefter sålts av Apoteksbolaget till dess pensionsstiftelse, och bolaget äger inte längre några aktier i fastighetsbranschen. Vidare vill jag påpeka att det har gjorts en grundlig genomgång av Apoteksbolagets verksamhet inom den arbetsgrupp i Socialdepartementet som har haft till uppgift att lägga fram förslag om hur Apoteksbolaget skall verka i framtiden. Denna genomgång bygger bl.a. på de förslag som Margit Gennser lade fram i sin utredning om detaljhandel med läkemedel. Avsikten är, som jag tidigare nämnt, att föreslå regeringen att lägga fram en proposition om Apoteksbolagets framtida roll under nästa år. I detta sammanhang kan övervägas om RFV skall få ett uppdrag att ytterligare belysa någon frågeställning. Margit Gennsers fjärde fråga gäller Apoteksbolagets försäljning i Baltikum. Även detta ämne har jag utförligt belyst i ett frågesvar nyligen. Jag vill återigen slå fast att det inte är Apoteksbolaget som exporterar eller säljer läkemedel till andra länder. Det av Apoteksbolaget tills nyligen helägda dotterbolaget ADA har tillsammans med sin nuvarande huvudägare finländska Tamro ett distributionsföretag, Tamda, verksamt i de baltiska staterna. Detta företag lagrar och levererar till försäljningsställena sådana läkemedel som är godkända av de nationella läkemedelsmyndigheterna, och som inhemska eller utländska läkemedelsföretag säljer till apotek och andra försäljningsställen i dessa länder. Ett av de läkemedel som distribueras i Estland och som har godkänts av den estniska läkemedelskontrollen är det rysktillverkade läkemedlet Citramon, som innehåller fenacetin. Detta läkemedel är inte längre godkänt i Sverige. Apoteksbolaget är alltså inte majoritetsägare i distributionsrörelsen och kan därför inte ge ensidiga direktiv om hur verksamheten skall skötas. Apoteksbolaget har ändå, vilket jag har redogjort för i mitt förra svar här i kammaren, mot bakgrund av bl.a. den etiska debatten i den aktuella frågan begärt att Tamro skall överväga om Citramon fortsättningsvis skall distribueras i Estland genom dotterbolagets försorg. Tamro har reagerat positivt på denna framställan och bett att svenska experter skall hjälpa till i bl.a. Estland att gå igenom sortimentet av godkända läkemedel för att undvika att fler läkemedel som anses olämpliga säljs på de baltiska marknaderna. Jag finner ingen anledning för egen del att vidta några åtgärder avseende minimikrav på etiska normer för dessa länder. Däremot ser jag positivt på att svenska experter kan medverka till att kunskap om olika läkemedel bibringas beslutsfattarna i de aktuella länderna så att dessa själva kan fatta de beslut som behövs för att säkra sina medborgares hälsa.
Fru talman! Tack för svaret. Jag skall börja med några ordningsfrågor. För det första är det väldigt svårt att debattera en promemoria som kom i går och som jag inte har sett. För det andra menar jag Apoteksbolagskoncernen när jag talar om Apoteksbolaget. Det är faktiskt så att koncernchefen är ansvarig för hela sin verksamhet. Alltså blir det kanske en debatt mellan en döv och en blind beroende på att vi inte har samma material, men jag får väl börja med att ställa ytterligare frågor. Jag har tagit upp frågan om läkemedelskostnaderna och sagt att det är för dyrt och att det inte är kostnadseffektivt. Jag har visat detta i min utredning, och jag har också visat vad man kan göra. RFV skulle kunna bestämma apotekens utsäljningspriser. Låt RFV göra detta snarast möjligt! Avtalet skall ju enligt svaret gälla ända fram till 1997, och det är mycket pengar det är fråga om. Vi kan tala om marginalerna sedan, men jag vill ställa en fråga nu. Tycker socialministern att det verkligen är vettigt att man totalrenoverar apotek med en intervall på sju till tio år? Detta är faktiskt väldigt dyrbart. Man genomför lyxrenoveringar som ökar kostnaderna. Vi behöver inte ha apotek som ser ut som butikslokaler på "fina gatan". Det finns en mängd sådana här saker som fordrar en kostnadspress. Fru socialminister är majoritetsägarrepresentant i detta bolag, och det gäller det att sköta det. Jag fortsätter med nästa fråga som gäller avtalet. Jag anser att Apoteksbolaget har brutit sitt avtal med staten genom att ge sig in i spekulativ kommersiell verksamhet, vilket var vad man gjorde när man gick in i Baltikum. Det var koncernen som gjorde detta. Vad säger fru socialminister om det? Jag fordrar faktiskt att detta stoppas snabbt.
Fru talman! Jag kan hålla med Margit Gennser om att en hänvisning till en PM som lämnades i går inte underlättar för henne att diskutera densamma. Det var inte heller min avsikt att vi skulle diskutera just en promemoria. Jag vill bara hänvisa till att det som Margit Gennser bl.a. frågade om är ifall regeringen har för avsikt att driva frågan framåt. Denna promemoria som delvis bygger på Margit Gennsers egen utredning är ett steg till att driva frågan framåt. Vi vill komma fram till en situation där vi kan få ett nytt avtal med ett apoteksbolag, en apotekskoncern eller ett bolag som har en kärnverksamhet, dvs. detaljhandel, med läkemedel. Jag är väldigt angelägen om att man kommer fram till en funktion där man håller sig till kärnverksamheten. Jag kan inte hålla med om att engagemanget i Baltikum är en spekulativ fråga. I historien har förhållandet till Baltikum många fler dimensioner än så. Vi vet ju att de baltiska staterna inte bara har vänt sig till Sverige utan också till de övriga nordiska länderna och bett att få stöd och hjälp för att få en bra organisation för läkemedelsförsörjning och läkemedelsdistribution på flera olika plan. När det gäller den kommersiella delen, dvs. distributionen, har jag i mitt svar redovisat vilka steg jag anser att man skall ta för att renodla verksamheten, bort ifrån distribution av läkemedel. Jag tror att vi är överens om väldigt mycket. Framöver kommer det naturligtvis en diskussion om vad Apoteksbolagets kärnverksamhet skall vara, men detta kanske blir föremål för en senare debatt.
Fru talman! Baltikumaffären kom ut i Expressen i maj. Jag anser att styrelsen och styrelsens ordförande skulle ha reagerat direkt. Man kunde ha stoppat det, man hade sådana muskler, men man gjorde det inte. Man hänvisade till att detta var tillåtet, den ryska gamla farmakopén tillät detta, och man hänvisade till att andra annars skulle sälja läkemedlen. Man har också sagt att företaget var delägt. Jag tycker att detta är en väldigt dålig argumentering och att man skulle skämmas för att försvara denna affär. Det finns inget försvar för detta. Människor kan bli mycket sjuka. Jag vill också fråga följande: Hur mycket har aktieägartillskottet i ADA kostat, och hur mycket har vi egentligen fått för ADA av Tamro?
Fru talman! Jag är inte beredd att diskutera denna typ av frågor här. Dem får vi i så fall återkomma till i ett annat sammanhang. När det gäller reaktionen på den etiska delen av debatten vidhåller jag att Apoteksbolaget har tagit upp frågan om Tamdas verksamhet med Tamro, och också bemötts positivt. Detta tycker jag är bra. Jag delar nämligen uppfattningen att det finns vissa etiska aspekter på t.ex. diskussionen om Citramon och fenacetin, även om det inte ankommer på en svensk socialminister att ha synpunkter på det regelverk som det fattas beslut om i ett annat lands parlament. Vad jag kan göra är naturligtvis att på en bilateral grund föra diskussioner om hur man kan underlätta. I det här fallet underlättar man genom att hjälpa till med att via experter skapa en bättre ordning. Ett genomgripande arbete med detta pågår, vilket jag tror att Margit Gennser också känner till.
Fru talman! Som majoritetsägarrepresentant hade faktiskt socialministern kunnat kalla till en extra bolagsstämma, kräva en annan bolagsordning och se till att den här typen av affärer inte kan förekomma. Det är vad man kan göra i sådana fall, och etiken är självklar. Dessa läkemedel kan faktiskt leda till njurskador som fordrar dialys. Den andra frågan fick jag inget svar på. Jag har fått ett brev från en person som är ganska insatt i denna fråga. Han skriver och undrar hur mycket detta egentligen har kostat och hur mycket Apoteksbolaget har fått. 1 miljard kronor? Vad har detta egentligen kostat i aktieägartillskott och hur har man kunnat klara av detta? Beror det på att man har haft så höga vinster den senaste sommaren? Försäljningen mot recept ökade mycket kraftigt i förhållande till budgeten. Detta täcker egentligen dessa summor. Vad får VD, styrelseordförande och vice styrelseordförande i det nya bolaget? Tar man hänsyn till det?
Fru talman! Frågor som rör ersättning, arvoden m.m. handläggs av styrelsen. Denna har också efter att till mig ha lämnat en av mig själv begärd information redovisat på vilket sätt man har tagit sig an den frågan, både när det gäller ledningen av Apoteksbolaget, frågor om arvoden m.m. Jag vill bara påminna Margit Gennser om att den ersättning och de arvoden som förekommer i dag är beslutade under den förra majoriteten och enligt en ordning som gällde under den förra majoriteten. I dag är styrelsekonstruktionen något annan än under den tidigare majoriteten.

Fru talman! Detta är oerhört allvarliga frågor. Vi höjer nu priserna för patienterna samtidigt som vi tar det med lugn och ro när det gäller Apoteksbolaget. Det är allvarligt, eftersom vi därigenom förlorar vår legitimitet. När man ger VD:n i ett icke konkurrensutsatt företag så hög lön går det ut över oss politiker. Det är vi som får bära hundhuvudet för det här, och det tycker jag är väldigt olyckligt för demokratin. Jag vill därför säga att man som majoritetsägarrepresentant har möjlighet att kalla in bolagsstämma, och bolagsstämman kan faktiskt ändra styrelsen. Jag ser att kommunikationsministern sitter här i kammaren, och jag skulle vilja ge en eloge för det som man gör inom Posten. Man börjar där i alla fall säga ifrån, även om också det har dröjt.
Fru talman! Den ekonomiska situationen och ersättningsnivåerna bygger på avtal, och jag måste erkänna att jag fullföljer dessa även om de är tecknade under en tidigare mandatperiod. Styrelsens sammansättning har förändrats, och enligt min uppfattning borde ordföranden och övriga ledamöter i den nya styrelsen med stor kraft ta sig an bolagets frågor. När det gäller övriga förändringar är det min avsikt att efter remisstiden - som inte blir särskilt lång - för den PM med förslag som nu har skickats ut och som jag vet att Margit Gennser kommer att läsa med stor noggrannhet, åstadkomma såväl en ny ordning när det gäller marginaler och prissättning som en renodling av apoteksverksamheten, så att det blir en ordentlig kärnverksamhet med detaljhandelsförsäljning av läkemedel. När det gäller de övriga verksamheterna har vi tagit de första stegen mot en avveckling av distributionsföretaget, och den kommer att ske under förhållanden som är ekonomiskt lämpliga.

Fru talman! Erik Arthur Egervärn har frågat mig om det inom regeringen finns intresse för att vidga Pliktverkets uppdrag till att omfatta ett bredare folkhälsoarbete. Bakgrunden är den att Pliktverket mönstrar nära nog samtliga 18-åriga män med svenskt medborgarskap. De uppgifter man får in är ett mycket värdefullt och unikt material, som kan användas för att beskriva hälsoläget bland 18-åriga män och även för att studera utvecklingen över tid, eftersom tidsserier finns. Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet använder redan i dagsläget uppgifter från Pliktverkets mönstringsstatistik i olika sammanhang. Socialstyrelsens centrum för epidemiologisk och social analys, EpC, har bl.a. i uppdrag att följa folkhälsoutvecklingen och att vart tredje år sammanställa en folkhälsorapport. Pliktverkets statistik. Folkhälsoinstitutet har samarbetat med Pliktverket i samband med undersökningar om narkotikavanor bland 18-åriga män. EpC och Folkhälsoinstitutet har använt sig och kommer att fortsätta att använda sig av Pliktverkets uppgifter i den mån det behövs för myndigheternas folkhälsoanalyser. Pliktverkets uppgift är att prestera en medicinsk och psykologisk tjänstbarhetsbedömning i förhållande till formulerade krav för olika befattningar inom försvaret. Pliktverkets ansvar omfattar inte ett folkhälsouppdrag. Det samarbete som finns mellan Pliktverket, Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet kan emellertid leda till överenskommelser myndigheterna emellan om ett vidgat åtagande för Pliktverket. Mot bakgrund av det samarbete som etablerats och som fortsätter att utvecklas ser jag inget behov av att i särskild ordning vidga Pliktverkets uppdrag till att omfatta ett ännu bredare folkhälsoarbete.
Fru talman! Jag tackar socialministern för svaret, och jag noterar att socialministern pekar på den möjlighet till bred folkhälsostatistik som onekligen finns i Pliktverkets mönstringsstatistik. Så långt är vi överens. Bakgrunden till min fråga är att Socialstyrelsen såvitt jag förstår har förordat ett utökat uppdrag till Pliktverket i detta avseende. Jag kan citera följande ur en skrivelse från Socialstyrelsen: "Utifrån epidemiologiska utgångspunkter är alternativ F" - dvs. en fullständig medicinsk undersökning av de mönstrande - "att föredra. Socialstyrelsen förordar därför detta alternativ." Regeringen har i annat sammanhang, i likhet med vad socialministern säger i sitt svar till mig, konstaterat följande: "Undersökningarna och den övriga utredningen skall naturligtvis inte vara mera ingående eller omfattande än vad som krävs för att uppnå syftet, d.v.s. att bedöma den totalförsvarspliktiges förutsättningar att fullgöra den tjänstgöring som kan komma ifråga." Regeringens och Socialstyrelsens synpunkter i det här avseendet är litet motstridiga, och det är bakgrunden till min fråga. Jag vill än en gång fråga hur socialministern ser på det överordnade samhällsintresse som Socialstyrelsen pekar på i sitt remissvar i det här avseendet och på möjligheterna att utöka uppdraget.
Fru talman! Det framgår också av mitt svar att myndigheterna mellan sig kan teckna överenskommelser för de behov som myndigheterna gemensamt kan identifiera. Det kan vara en risk förenad med ett åläggande att ta fram mycket breda uppgifter för ett folkhälsoarbete. Jag skall inte säga att det skulle göras i onödan, eftersom det aldrig är onödigt att få fram bra uppgifter, men insatserna kan bli för breda, och då kan behoven för varje enskild tidsserie komma att vidgas. Än så länge har det visat sig att de uppgifter som man tagit fram, t.ex. när det missbruksvanor, astma och allergiförekomst - de gäller också en del annat - har varit mycket värdefulla, och det finns utrymme för att göra överenskommelser därutöver.
Fru talman! Jag har noterat socialministerns uttalande att detta samarbete kan komma att utökas, och det får naturligtvis tolkas positivt. Skall jag uppfatta det så, att det är upp till myndigheterna själva, i det här fallet Pliktverket, Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet, att göra överenskommelser om vidgade uppdrag för Pliktverket, utan att det behöver komma in i någon form av regeringsförordning?
Fru talman! Om man ser att man har behov av väldigt mycket mer uppgifter för tidsserieuppföljningen, är det naturligtvis bättre att detta görs via ett samarbete och noggranna studier. Jag tycker att det finns en brist i Pliktverkets underlag, och det är att det omfattar halva, inte hela, befolkningen. Visserligen vidgas det något i och med att fler kvinnor gör sin värnplikt, men de är fortfarande väldigt få. Det betyder att vi också måste tänka på att det skall finnas utrymme för den andra delen av befolkningen när det gäller att samla in uppgifter om folkhälsounderlaget.
Fru talman! Jag noterar den möjlighet som socialministern anger, att myndigheterna kan göra överenskommelser med Pliktverket i den mån det föreligger ett övergripande folkhälsointresse av att ta del av dess statistik. Jag får nöja mig med det svaret.

Fru talman! Chatrine Pålsson har frågat om regeringen har gjort några beräkningar av vilka effekter besparingarna av tio miljarder kronor inom kommuner och landsting får för äldre och sjuka. Regeringens ekonomiska politik beträffande den kommunala sektorn innebär bl.a. att statsbidragen till kommuner och landsting kommer att vara högst nominellt oförändrade de närmaste åren. Jag vill understryka att denna återhållsamhet naturligtvis är en följd av våra strävanden att sanera de offentliga finanserna, stärka Sveriges ekonomi och därmed långsiktigt upprätthålla en god standard när det gäller social service och trygghet. Det är också viktigt att komma ihåg att den offentligt finansierade hälso och sjukvården har erhållit stora resurstillskott de senaste decennierna. Kostnaderna för den offentligt finansierade hälso och sjukvården ökade med hela 75 % mellan 1970 och 1990 i fasta priser. Den minskning av kostnaderna inom hälso och sjukvården som vi har sett på 1990-talet är till stor del en följd av reformer som innebär att ansvar och resurser har förts över från landsting till kommuner. Jag anser precis som Chatrine Pålsson att det är betydelsefullt att den enskilde skall kunna få den hjälp som behövs vid sjukdom och ålderdom. Regeringen har därför vidtagit åtgärder för att förbättra rehabiliteringen för äldre och funktionshindrade. Under 1995 har sammanlagt 300 miljoner kronor avsatts för detta ändamål, vilket har lett till positiva effekter. Utöver dessa medel har staten under de gångna fem åren skjutit till 5,5 miljarder kronor till en nödvändig och kraftfull utbyggnad av boendeformer för åldersdementa och yngre personer med funktionshinder samt för att utveckla övriga delar av äldreomsorgen. Vidare har psykiatrireformen genomförts, som bland mycket annat innebär att 1,2 miljarder kronor tillförs psykiatriområdet under en treårsperiod. Det är min avsikt att fortsätta arbetet med att utveckla hälsooch sjukvården så att denna bättre skall kunna svara mot bl.a. de äldres behov och önskemål. Jag vill som svar på frågan också nämna att det pågår ett utredningsarbete som bl.a. kommer att belysa effekterna av besparingarna inom hälso och sjukvården.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 I kommitténs uppdrag ingår också att särskilt analysera omvårdnadsarbetets betydelse för kvaliteten bl.a. mot bakgrund av att andelen äldre i befolkningen kommer att öka över tiden. I detta sammanhang bör också nämnas att Socialstyrelsen, SBU, Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik, och Spri från olika utgångspunkter och ansvarsområden har till uppgift att behandla frågor som avser kvalitets och resursanvändning inom hälso och sjukvården. Avslutningsvis vill jag betona att regeringen givetvis känner ett stort ansvar för att målet i hälso och sjukvårdslagen om en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen skall kunna nås. Jag delar också Chatrine Pålssons oro för att nedskärningarna inom kommuner och landsting kan komma att medföra negativa konsekvenser för patienter som inte kan accepteras. En viktig del i regeringens arbete är därför att noga följa utvecklingen av såväl verksamhet som resurser inom kommuner och landsting. Det är enligt min mening väsentligt att understryka att det inte går att automatiskt sätta likhetstecken mellan ökade resurser och en förbättring av hälso och sjukvårdens kvalitet. Inte heller går det att se ökade resurser som enda möjligheten att förbättra eller vidmakthålla kvalitet. Utnyttjandet av de redan tillgängliga resurserna måste i stället bli mer effektivt. Jag tror att de viktiga frågorna inför framtiden handlar om hur människor kan få rätt vård vid rätt tidpunkt och på rätt sätt.
Fru talman! Jag vill tacka för det genomgripande svar jag har fått. Min fråga är dock inte besvarad, känner jag, eftersom socialministern inte har svarat på om det gjorts någon konsekvensutredning av vad nedskärningarna kommer att innebära. Jag kan bara konstatera att trots allt tal om att vi har satsat mer resurser - som socialministern också sade är det fråga om överföring från en huvudman till en annan - har vi gått kräftgång i sjukvårdsligan bland OECD-länderna. I den senaste sammanställningen från 1993 låg Sverige på femtonde plats. Medan t.ex. Tyskland satsade 8,6 % av bruttonationalprodukten på sjukvård, Österrike 9,3 % och Frankrike 9,8 %, satsade Sverige 7,6 %. I dag lär siffran ligga på ungefär Jag måste säga att man inte alltid kan sätta likhetstecken mellan resurser och kvalitet, det håller jag med Ingela Thalén om, men det är ändå viktigt att komma ihåg att allteftersom tiden går kan vi bota fler och fler sjukdomar. Vi kan lindra fler och fler sjukdomstillstånd. Jag känner ibland en frustration över att allting som vi ger åt sjukvården verkar så belastande. När man ser människor bli friska som inte tidigare har kunnat botas är det så positivt och bra och en sådan vinst för hela vårt land att vi också borde kunna mäta det. Jag tror att allteftersom vi kommer underfund med och kan bota fler och fler sjukdomar kommer det kortsiktigt att kräva mer resurser. Men långsiktigt blir det billigare, eftersom färre blir invalidiserade, färre går länge sjukskrivna. 2 000, som socialministern vet att jag tycker är viktig eftersom det var vi som initierade den: Om utredningen kommer fram till att vi behöver mer resurser, är Ingela Thalén då beredd att verka för att det blir mer resurser?
Fru talman! Får jag börja med att säga att jag delar Chatrine Pålssons oro när det gäller den långsiktiga utvecklingen. Man ser på beskrivningarna rent strukturellt. Jag har fått några första informationer från sekretariatet i Hälso och sjukvårdsutredningen 2 000, inte särskilt genomgripande, men litet översiktligt om de kommande tio femton åren. Det finns anledning att vara mycket vaksam. Men jag tycker också att vi skall vara på det klara med att vi i Sverige har en oerhört god sjukvård, som ges i mycket stor omfattning, lika till alla varhelst i landet man bor. Det ger också goda förutsättningar. Det är självklart, som Chatrine Pålsson säger, att nya rön, nya terapier, nya läkemedel, nya kirurgiska och medicinska metoder och allt vad det nu är gör det möjligt för hälso och sjukvården att bota och att lindra. Att det från tid till annan till viss del handlar om nya läkemedel som kostar mer ser vi inte minst nu när det gäller läkemedelskostnadsökningen. Till frågan om huruvida jag är beredd att verka för att hälso och sjukvården får mer resurser. Jag måste säga att jag tycker inte att jag gör annat. Genom att vara mycket noga med de resurser vi har, genom att vara oerhört intensiv i arbetet med att skapa en stabil ekonomi i Sverige, och därmed sänka arbetslöshet och skapa en bättre skattekraft, är det som långsiktigt ger oss utrymme att ge hälso och sjukvården de bästa resurserna. Sedan kan det, det är jag medveten om, någonstans i förlängningen innebära att vi också måste diskutera vissa omprioriteringar. Jag räknar med att Hälso och sjukvårdsutredningen kommer med sin utredning i varje fall någon gång under försommaren. Då får vi möjlighet att återkomma till en diskussion där vi har litet bättre beslutsunderlag när det gäller konsekvensanalyser av olika utvecklingstendenser.
Fru talman! Jag är uppriktigt glad över att socialministern delar den här oron med mig. Vi är överens om att vi måste ha en stabil ekonomisk situation i Sverige. Jag vill verkligen säga det, så att det inte verkar som om vi kristdemokrater tror att det finns mer pengar. Vi vet att det inte finns det. Men jag vill ändå säga att när man nu använder 8 miljarder kronor till att sänka matmomsen känner jag att detta är en felprioritering. Jag känner att det man drar in från kommuner ändå inte är till någon nytta rent samhällsekonomiskt, eftersom det går till finansiering av den sänkta matmomsen. Jag skulle vilja fråga socialministern om inte socialministern åtminstone själv tycker att det hade varit bättre att man hade sett till att de här pengarna hade kommit till kommuner och landsting så att de kunde upprätthålla en god vård och omsorg. I varje fall är det Sven Hegelunds bedömning. Han är ekonom på
Fru talman! Hade det varit så enkelt med nationalekonomin och den ekonomiska politiken att man kunde ta en liten klump pengar i den ena fickan och lägga över i den andra fickan är det möjligt att jag hade kunnat dra samma slutsats som Chatrine Pålsson. Det är också långsiktigt bra för kommuner och landsting att vi får ett sänkt skattetryck, ett större utrymme för köpkraften och därmed också en bättre balans totalt sett i ekonomin med hjälp av de förslag som riksdagsmajoriteten har antagit. De inbegriper en sänkt matmoms, och det skall absolut inte ställas emot den långsiktiga utvecklingen inom hälso och sjukvården eller utrymmet för och behovet av att se till att vi får en finansierad hälso och sjukvård också framöver.
Fru talman! Ja, det kan vi vara överens om. Men när vi tittar på hur kommunerna nu arbetar med budgetarna inför nästkommande år, ser vi att man höjer skatterna. Dessa två saker motverkar varandra. Vi har också sett att man är rädd för att matpriserna inte alls kommer att sänkas på ett motsvarande sätt, utan att kostnaderna kommer att bli desamma. Vad vi kristdemokrater ofta talar om är att prioritera. Vi vet att svenska folket enligt alla enkäter som gjorts prioriterar god hälso och sjukvård och god äldreomsorg. Observera att även yngre människor vill ha en god äldreomsorg; man vill inte ha ättestupan tillbaka i sjukvården. Det vill inte jag heller. Det är därför jag tycker att vi är tvungna att våga diskutera var pengarna gör bäst nytta när vi har begränsade resurser.
Fru talman! Nej, ättestupan skall vi inte ha tillbaka vare sig på det ena eller på det andra sättet. En sak gläder mig ganska mycket. Det är att Chatrine Pålsson verkar vara så oerhört angelägen om att diskutera ekonomisk politik med Socialdemokraterna. Det kanske går lättare med oss än vad det gjorde med Moderaterna i den förra, borgerliga regeringen. Det var ju faktiskt ni tillsammans som lade grunden till det som är hälso och sjukvårdens dagsaktuella problem. Jag ser fram emot att också diskutera den här typen av frågor när HSU 2 000 kommer med sitt konsekvensmaterial. Jag tror att vi kan få ganska intressanta diskussioner.
Fru talman! Chatrine Pålsson har frågat mig om regeringen vidtagit några åtgärder i syfte att stärka och prioritera demensvården. Ett av ÄDEL-reformens viktigare syften var att åstadkomma ett tydligare ansvar i fråga om vård och omsorg för gruppen åldersdementa. Den tveksamhet i ansvarsfrågan som rått tidigare klargjordes bl.a. genom att kommunerna fick ett samlat och tydligt ansvar för alla former av särskilt boende. ÄDEL reformen innebar härigenom att de organisatoriska förutsättningarna för demensvården förbättrades. miljarder kronor skulle utgå under sammanlagt fem år för att stimulera utbyggnaden av gruppbostäder till bl.a. dementa, men också till ombyggnad av sjukhem. Jag kan med glädje konstatera att stimulansbidragen inneburit en kraftig utveckling av demensvården genom tillkomsten av ca 14 000 nya platser i gruppboende för personer med åldersdemens. Också på andra sätt har regeringen tagit initiativ till utveckling av kvaliteten i äldreomsorgen och därmed i demensvården. Riksdagens beslut år 1993 att avsätta särskilda medel för utveckling av kvaliteten i kommunernas äldrevård har inneburit att många demensprojekt fått utvecklingsmedel. Ett exempel bland många är ett antal kommuner i Kalmar län som i samarbete med landstinget utvecklar ett vårdprogram för demenssjuka. Vidare beslutade riksdagen år 1994 att anslå 300 miljoner kronor till kommuner och landsting med syfte att förbättra samverkan på rehabiliteringsområdet. Dessa medel har lett till ett mycket aktivt utvecklingsarbete som också bör komma bl.a. de demenssjuka till del. Slutligen vill jag peka på förslagen i Prioriteringsutredningens slutbetänkande Vårdens svåra val som också Chatrine Pålsson berört. I utredningen konstateras att det finns grupper som helt eller delvis saknar förmåga till självbestämmande och hit hör bl.a. dementa. Utredningen poängterar vikten av att slå vakt om dessa människors värde och säkra deras rättigheter. Prioriteringsutredningen har föreslagit att vård av människor med nedsatt autonomi skall höra till det högst prioriterade. Utredningens förslag, som varit föremål för remissbehandling, bereds för närvarande inom Socialdepartementet.
Fru talman! Jag vill också tacka för det här svaret. Jag tycker mig kunna skönja att socialministern tycker att det här är ett viktigt område. Jag har tagit upp frågan därför att vi ifrån det politiska hållet har stimulerat boendet - och det är bra. Det har utvecklats mycket och jag tycker att det är väldigt roligt. Men också innehållet i vården, det som människor ger, kommunikation och arbetssätt, måste vi låta bli en huvudfråga. Jag är naturligtvis extra glad att Ingela Thalén har tagit upp Kalmar som föredöme. Jag har förmånen att vara landstingsledamot i Kalmar län och jag är också därifrån. Vi har varit väldigt glada för det här projektet och tycker att det är ett steg i rätt riktning. Kommunerna har verkligen helhjärtat gått in i projektet tillsammans med oss. Men jag känner att det finns en fara när det gäller resurser. Professor Mats Thorslund var på en konferens i Oskarshamn för ett par månader sedan. Han är professor vid Socialhögskolan här i Stockholm. Han sade att vi inte kan klara morgondagens behov med dagens resurser. Han kände också att det är oerhört viktigt att lyfta fram denna grupp som inte kan hävda sin egen rätt för att fortsätta utvecklingen. Samtidigt visar den ÄDEL-rapport som lades för ett par månader sedan att ungefär hälften, eller knappt hälften, av de fall som i dag kallas demens inte är utredda. Jag vill fråga Ingela Thalén hur vi skall bära oss åt för att få fram resurser så att de här människornas fall blir utredda. Det kan ju finnas andra bakomliggande orsaker till deras beteende.
Fru talman! Det är alldeles riktigt, och det finns ett par saker till som egentligen borde lyftas in när man diskuterar den framtida hanteringen och den framtida utvecklingen. Chatrine Pålsson frågade mig vilka åtgärder som hittills har vidtagits, men om man tittar framåt är det min bedömning att man måste få till stånd ett helt annat stöd när det gäller läkarkompetens på gerontologi, dvs. att också äldrevården i kommunerna måste få en bra kontakt. Jag tror att de medicinskt ansvariga t.ex. på sjukhem och inom särskilt boende måste få gott stöd för att stimulera till och initiera att alla boende får en ordentlig utredning. Även de anhöriga måste få stöd. Det gäller både anhöriga makar och barn. Det senare kommer att lyftas in i en ny socialtjänstlag så att det blir väldigt tydligt att socialtjänstlagen ger stöd till anhöriga. Fru talman! Jag vill också nämna att det nu pågår en hel del forskning om detta. Det är ett stöd för utvecklingen och det skapar kanske också möjligheter att använda våra resurser på ett bra sätt. Exempel på detta är Äldrecentrum i Stockholm och Institutet för gerontologi i Jönköping. Där finns det en hel del bra utvecklingssamarbete. Avslutningsvis vill jag, när det gäller kvalitet, omsorg och bemötande, säga att vi inom mycket kort kommer att utse en utredare som skall titta på hur de äldre blir bemötta inom vård, omsorg och annan offentlig verksamhet. Betoningen skall ligga just på rättssäkerhet, integritet och över huvud taget på sådant som det kan vara litet svårt att se med blotta ögat och som man måste gå in och analysera ganska noga. Vi har nu gjort en väldig massa bra saker när det gäller organisationen. De kommande stegen måste handla om innehåll och kvalitet.
Fru talman! Jag är väldigt glad att Ingela Thalén tar upp det här. Vi är överens om att det är viktigt, och jag vill ge en eloge till socialministern för att hon tagit upp det. Det finns en annan fråga som jag också vill ta upp. Det gäller anhörigvården. Man räknar med att ungefär två tredjedelar av all äldreomsorg i hemmen i dag sköts av anhöriga. Ofta är det fråga om obetalt arbete. Jag tycker att de anhöriga gör en fantastisk insats. Som politiker i ett läge med ett allt större vårdbehov tycker jag att vi behöver visa stöd för de anhöriga. Då talar jag inte bara om ekonomi utan också om attityder. Det är utomordentligt svårt att som anhörig upptäcka att ens fru, man, mamma eller pappa blir dement. Jag vill även här fråga socialministern om det finns någon långsiktig planering. En överläkare från Motala som jag beundrar mycket och som är utmärkt duktig är Barbro Beck-Friis, som skrivit den bok jag nu håller i min hand. Jag återkommer till den i mitt nästa anförande.
Fru talman! Jag nämnde själv att frågan om de anhöriga bör vara mycket tydlig i förslaget om den kommande socialtjänstlagen. Också i Socialtjänstkommittén har man varit väldig tydlig på den punkten. Rent praktiskt handlar det naturligtvis också om att ge stöd till anhöriga i form av avlastningsboende, möjligheter till andningspauser, kanske över helger eller somrar, och om att det finns en regelbundenhet i planeringen. Jag har under åren sett väldigt goda exempel på bra och regelbunden planering där anhöriga, tillsammans med hemtjänsten och sjukvården, gör en ordentlig tidsplanering för det kommande året med tanke på när den anhörige skall bo på en avlastningsplats. Det skapar en väldig trygghet för hela familjen att i förväg veta hur det kommer att se ut. Sedan kan jag säga till Chatrine Pålsson att det finns en liten bok som heter Boken om Kerstin och som handlar om Alzheimersfrågor. Den har jag tagit till mig mycket starkt. Den beskriver också de anhöriga. Det är alltså glädjande nog så att det pågår en debatt inte bara här riksdagen utan också bland många, många andra. Detta kan vara till stöd för politikerna i planeringen av resursanvändningen.
Fru talman! Det är vår uppgift, vare sig vi tillhör regeringen eller vi tillhör riksdagen, att verkligen se till att de här synsätten kommer ut i verksamheten och att vi kan ge en eloge till de människor som är eldsjälar. Barbro Beck-Friis skrev den aktuella boken 1988, när det här fortfarande var nytt och när man var föregångare. Avslutningsvis kan jag säga att det på konferensen i den lilla staden Oskarshamn var 400 deltagare. Det var folk från kommuner och landsting samt anhöriga och, inte minst, läkare. Vi måste alltså nå längre ut, så att det blir allvar av talet om att de människor som det här är fråga om får en god vård.
Fru talman! Rigmor Ahlstedt har frågat mig vilka initiativ jag avser att vidta för att tillgodose en utökad godstrafik i skärgården och samtidigt beakta miljöfrågorna. I Sverige är hamnarna i normalfallet kommunalägda. Verksamheten i hamnarna har på många håll specialiserats, och upptagningsområdena har samtidigt blivit större. I dag har Sverige ett mycket bra hamnkapital. Vilka hamnar som skall anlöpas och hur gods och passagerare skall transporteras bestäms av transportköparna samt redarna inom ramen för bl.a. de regelverk som samhället fastställer med hänsyn till miljön. Statens ansvar för sjöfartens infrastruktur är bl.a. farledshållning, utmärkning, isbrytning och lotsning. Jag delar uppfattningen att sjöfarten bör öka sin andel av transportarbetet. Mot den bakgrunden ingår det i Kommunikationskommitténs uppgifter att analysera vilka åtgärder som krävs för att ytterligare integrera sjöfarten med landtransportsystemen. Sveriges skärgårdar har stora natur och kulturmiljövärden. Skärgårdarna har även stor betydelse för rekreation och fritidsliv i olika former. Regeringen har därför nyligen beslutat att Miljövårdsberedningen skall analysera miljösituationen i landets skärgårdsområden. Den analys som Miljövårdsberedningen nu skall genomföra skall ske med utgångspunkt från den gällande hamn och sjöfartspolitiken. Miljövårdsberedningen skall med denna utgångspunkt överväga åtgärdsprogram för en mer miljöanpassad sjötrafik i skärgården. Jag ser en stor utmaning i att göra sjöfarten miljövänligare. I jämförelse med andra transportslag ger sjöfartens höga energieffektivitet låga emisssioner per transporterat ton. En ytterligare jämförelse med andra utsläppskällor och utsläpp från andra transportslag visar emellertid att få åtgärder vidtagits för att begränsa sjöfartens utsläpp av luftföroreningar. Detta har inneburit att sjöfarten i dag svarar för en betydande andel av luftföroreningarna i Sverige. Det är huvudsakligen utsläpp av svavel och kväveoxider som utgör det största problemet för sjöfarten i Sverige. Sjöfarten är en internationell näring, och dess negativa miljöeffekter löses bäst i internationella sammanhang. Detta får emellertid inte innebära att vi avhåller oss från att ta nationella och regionala initiativ för att påskynda arbetet med att minska sjöfartens negativa miljöpåverkan. Sedan en tid tillbaka arbetar därför Kommunikationsdepartementet, i samarbete med Sjöfartsverket och Miljödepartementet, med att försöka uppnå bilaterala överenskommelser med angränsande stater för att t.ex. fartyg skall använda låggsvavlig olja. Ett naturligt steg i framtiden borde även vara att stora fartyg installerar katalysatorer för att minska utsläppen av kväveoxider. Denna åtgärd bedöms vara mycket kostnadseffektiv i jämförelse med att vidta ytterligare åtgärder för de landbaserade källorna.
Fru talman! Tack, statsrådet Ines Uusmann, för ett mycket snabbt svar. Svaret är bra när det gäller transporter på sjön, men jag saknar kopplingen till transporter på land. Sverige är ganska fantastiskt. Vi har ett mycket fint land - ett land att förvalta och ett landskap som består av både land och hav. Vidare har vi tätorter och stora städer, men vi har också en glesbygd som behöver utvecklas. Var båten bör gå? Med den frågan vill jag fästa uppmärksamheten på vad som händer i vår skärgård men även på vad som händer på landet och i storstaden, liksom i glesbygden, när godstrafiken far fram på olika håll. Det finns både fördelar och nackdelar. Storstockholm har alltid varit en hamnstad. Vi behöver bara se ut från Riksdagshuset för att kunna konstatera att vattnet i den här staden är en naturlig kommunikationsled. Det är ganska naturligt att det finns en hamn här. Jag, och många med mig, tror jag, har inte reagerat särskilt negativt på den trafik som förekommer - det gäller då både fritidsbåtar och nyttobåtar - inne i Stockholm. I stället har vi mera sett det som något livfullt och som något som berikar den här staden. Men när jag fick ta del av en rapport som var en analys av den framtida godsfärjetrafiken mellan Finland och Sverige, Var bör båten gå?, blev jag faktiskt betänksam och började titta litet närmare på detta. Av rapporten framgår att endast 5,6 % av dagens lastbilstransporter som går med färja mellan Finland och Sverige skall till Stockholms län eller till Stockholms stad. Men Stockholms stad är start eller mål för bara 3,7 % av den här trafiken! Hur skall det bli i framtiden när man vet att det blir en utökning av den här trafiken?
Fru talman! Om svaret var ofullständigt kan det möjligen bero på att frågan var något otydlig. Jag uppfattade faktiskt frågan så att det handlade om sjötransporter, inte om landstransporter - men strunt i det! Vi har alltså ingen statlig hamnpolitik, utan det är kommunerna som ansvarar för hamnpolitiken. Men när man sedan ställer krav på vidaretransport - det är ju naturligt att man skall ta sig vidare från hamnen - blir det en statlig angelägenhet så till vida att det faktiskt skall finnas bra vägar och järnvägar. Just den saken tittar Kommunikationskommittén på. Hur skall vi alltså kombinera hamnresurserna med den landbaserade infrastrukturen? Det är faktiskt en viktig statlig fråga. Att den finska trafiken, och numera även den ryska trafiken, i hög grad går till andra orter utanför Stockholmsområdet är naturligt. Stockholms hamn skulle, om det hade rört sig om flygsidan, ha kallats för ett nav. Det är ju hit som det mesta transporteras. Härifrån går det sedan vidare. Man kan, och det är precis vad som sker, tänka sig andra hamnar: Oxelösund, Nynäshamn, Kapellskär och Hargshamn. Men den delen är inte något som vi från Kommunikationsdepartementet primärt kan, eller bör, styra över. Min åsikt är att vi inte heller i fortsättningen bör ha en statlig hamnpolitik.
Fru talman! Om Stockholm i dag är navet för den här biten, bör det enligt min uppfattning inte vara det i framtiden. Jag delar alltså inte kommunikationsministerns åsikt att staten inte bör se på de här frågorna. Det måste ju finnas en samhörighet när det gäller alla frågor i landet. Det må gälla näringslivet eller sjöfarten; allt har ett samband. Man kan inte ensidigt säga: Nej, den delen tittar vi inte på. Det är litet galet, måste jag säga. När det gäller hamnen här i Stockholm måste naturligtvis både staten och kommunerna reagera. Framför allt gäller det miljön i Storstockholm. När godset skall fraktas vidare måste man ju åka genom storstaden. Jag tycker att en kommunikationsminister borde vara väldigt uppmärksam på de utsläppen.

Därför hoppas jag att man noga tittar på detta och inser att man, om godset kommer till Hargshamn, har en chans att frakta godset vidare på järnväg.
Fru talman! På sätt och vis delar jag naturligtvis Rigmor Ahlstedts åsikt att det handlar om en helhetssyn. Som jag sade hänger infrastrukturen på land ihop med de hamnar där fartygen kommer in. Men vi kan varken i regeringen eller i riksdagen förbjuda Stockholms hamn att ta in gods. Det vore verkligen att införa en ny politik som jag inte vill stå för. Nu är man i Stockholms hamn ganska intresserad av att fördela sin hamnverksamhet så till vida att man är ägare till åtminstone delar av Nynäshamns hamn och Kapellskär. Man har alltså gjort en del för att sprida ut godset som skall norrut eller söderut.
Fru talman! Jag tackar för svaret men vill än en gång påpeka att det faktiskt är framtiden som är intressant. Eftersom man vet att transporterna mellan Finland och Sverige kommer att öka mycket kraftigt i framtiden tycker jag att det är viktigt för oss politiker, oavsett om vi är i statens tjänst eller befinner oss ute i kommunerna, att ta ett helhetsgrepp när det gäller den framtida utformningen av godsfärjetrafiken. Var skall den utökade färjetrafiken gå? Egentligen är det detta som är intressant. Jag menar inte heller att vi skall stoppa en naturlig hamn som Stockholm utgör. Men jag tycker att vi skall ha med den utökade godstrafiken i framtidsdiskussionerna. Den bör fördelas så att den hamnar någon annanstans än i Storstockholm.
Fru talman! Avslutningsvis: Det kommer säkert att finnas möjligheter för hamnar både söder och norr om Stockholm att konkurrera om gods. Det handlar till stor del om att de här hamnarna blir så bra att de är attraktiva för transportköparna.